Fru talman! Först några ord om miljöorganisationernas talerätt i marknadsdomstolen. Förutom konsumentombudsmannen har konsumentorganisationer rätt att väcka talan, det är alldeles riktigt. Dessutom har näringslivsorganisationer rätt att väcka talan, och det kan möjligtvis motiveras med att de ofta är konsumentens eller konsumentombudsmannens motpart i de här målen. Det kan också finnas skäl för att arbetstagarorganisationer har den rätten, och jag har ingenting emot det, men motiveringen som anförts tidigare, att det står i deras stadgar att de företräder konsumenterna stämmer inte. Det finns minst lika starka skäl att ge miljöorganisationerna den rätten, i och med att det där finns kunskap. Reservation 10 handlar inte bara om att ge bättre information om livsmedel, utan den handlar också om att utnyttja de rätt väl fungerande kanaler som konsumentverket har och på det sättet förbättra informationsvägarna. När det gäller vårt förslag om reklambegränsning är det alldeles riktigt att det är en fråga som har tryckfrihetsrättsliga aspekter. Men det finns redan tidigare begränsningar i tryckfriheten. Man får t.ex. inte i tryck kränka personer eller grupper, och man får inte avslöja saker som har betydelse för rikets säkerhet. Man får heller inte göra reklam för sprit och tobak. Tryckfrihetslagstiftningen är inte i första hand till för att skydda reklambudskap utan för att främja det fria ordet, det fria informationsutbytet, opinionsbildningen. Det bör gå att införa regler om reklambegränsning som inte inskränker de här önskvärda friheterna. Detta står vi fast vid. Det är en kränkning av människor att tvingas bli utsatta för de här budskapen. När det gäller massförpackningarna har vi föreslagit att konkurrensbegränsningsutredningen skall titta även på den biten för att avgöra om de innebär konkurrensbegränsning, om de är ett tvång för konsumenten eller inte. Det tycker jag också att riksdagen kunde gå med på.
Fru talman! Konsumentverksamheten är viktig, som jag tidigare underströk, men ett obligatorium, som Elisabeth Persson talar om, menar vi är att gå ifrån bl.a. kommunernas egen beslutsrätt. Vi ställer alltså krav på att det skall finnas en konsumentverksamhet, men vi vill icke ha ett obligatorium utan anser att kommunerna får ta sitt eget ansvar. Ulla Orring instämmer i mitt inlägg beträffande utbildning, forskning och information. Det visar kanske också en begränsning av behovet av reservationer. Vad som är anmärkningsvärt, Ulla Orring, är ju att ni reserverar er trots att konsumentverkets utvärdering nu pågår. Vi tycker att det är viktigt att se på den utvärderingen. Jag har fått information om att Ulla Orring ingår i konsumentverkets styrelse, och jag är förvånad över att riksdagen inte skulle ta hänsyn till er utvärdering. Vi tycker det är viktigt att se på den först. Martin Olsson tog upp livsmedel, antibiotika och diabetiker. Vi anser det viktigt att livsmedelsverket har hand om den delen. Vad beträffar att antibiotika inte får förekomma i kött finns det redan reglerat att man inte får lämna djur som har fått sådan behandling till slakteri. Därför bör det också vara livsmedelsverket som bedriver kontrollen på den punkten och inte konsumentverket, precis som vi tidigare har föreslagit. Ewy Möller säger att också moderaterna vill ha en bra konsumentpolitik. Men hoppa då med på utskottets hemställan! Där är de riktlinjer fastlagda som jag har talat för. Det är intressant med debatten om de enskildas styrka. Allmänna reklamationsnämnden är säkert något konfunderad över Ewy Möllers agerande här. På Luciadagen 1988 ville moderaterna nämligen lämna mindre pengar till reklamationsnämnden, och i dag går de in för att lämna mer. Den ryckigheten tycker vi inte hör hemma i en riktig politik. Elisabet Franzén tar upp talerätten för miljöorganisationer. Har en organisation i sina stadgar att man skall arbeta med exempelvis miljöeller konsumentfrågor, har man givetvis också möjlighet att bedriva det arbetet. De organisationer som Elisabet Franzén räknade upp har bl.a. till uppgift att arbeta med konsumentfrågor. Reklambegränsning är en svår fråga, och som jag redovisade måste man fortsätta att utreda den. Skall vi begränsa reklamen, kan vi kanske t.o.m. ifrågasätta en del reklam i samband med de olika valrörelser som bedrivs i landet.
Fru talman! Bengt Kronblad återkommer till att det skall ske en utvärdering av varubörsen, som för närvarande provas i tio kommuner. Han påpekar också att jag är ledamot av konsumentverkets styrelse. Allt det här stämmer. Men Bengt Kronblad har inte riktigt läst vad som står i vår motion och vad vi har framfört i vår reservation. Vi vill i den här frågan vända oss direkt till konsumenterna. Det är den verksamheten som vi tycker nu bör prioriteras för att konsumenterna själva skall kunna ta del av de varufakta som man kan få fram via videotex och annan information, t.ex. genom att överföra telefonkatalogen på en hemdator som är direkt placerad hos konsumenten. Här finns stora utvecklingsmöjligheter. Ett projekt har prövats i Västerås, och det gav bra resultat. Det är det här vi vill se, att man kan vända sig direkt till konsumenterna. Det handlar inte om den nuvarande varubörsen, vars upplysningar man har fått hämta hos konsumentvägledaren. Detta är ett sätt att avlasta konsumentvägledarna, och det är ganska stor skillnad. Vi kvarstår vid vår reservation.

Fru talman! Jag vill återkomma till detta med livsmedlen. Inte alla livsmedel som säljs i vårt land är producerade här, utan en stor del har importerats. Från centerns sida har vi i andra sammanhang begärt att det skall ställas samma krav på importerade livsmedel som på svenska. Det betyder att vi inte skall importera livsmedel som är framställda på ett sätt som miljömässigt och etiskt m.m. är otillåtet i vårt land. Vi vill att konsumentverket skall få ett delansvar när det gäller informationen om livsmedel, och det beror på att de förekommer mycket på marknaden och att konsumentverket är det organ som har att slå vakt om konsumenternas intresse och behov och rätt till en god information. Vi tycker det är synd att konsumentverkets kunnande i detta fall skall begränsas till varor som inte är livsmedel.
Fru talman! Bengt Kronblad lyssnar som fan läser Bibeln. När det gäller begränsning av direktreklam vill vi ha ett förslag; vi har inte något färdigt förslag att ta ställning till. Och vi har redan sagt att det inte får inskränka yttrandefriheten, informationsfriheten och åsiktsbildningen. Vi kan inte ställa upp på någonting som hindrar att t.ex. politisk information når folk, utan vad vi vill är att minska det ohämmade flödet av direktreklam som väller in i våra brevlådor. Det behöver inte alls ha några allvarliga tryckfrihetsrättsliga aspekter. I vad gäller miljöorganisationerna säger Bengt Kronblad här återigen att de organisationer som har i sina stadgar att de är konsumentorganisationer har rätt att föra talan. Nu vill vi alltså att miljöorganisationerna också skall få den rätten, även om det inte står något sådant i deras stadgar — liksom arbetstagarorganisationerna har det utan att det står i deras stadgar, såvitt jag har kunnat upptäcka. Jag har här några exemplar av Statstjänstemannaförbundets stadgar och LO:s grundstadgar, som Bengt Kronblad kan få läsa innantill i.
Fru talman! Bengt Kronblad vill slå vakt om kommunernas fria beslutsrätt och anför det som ett argument för att inte införa obligatorisk kommunal konsumentvägledning. Men kommunerna har en rad obligatoriska uppgifter som de fullföljer och som inte anses inskränka deras fria beslutsrätt. Jag kan inte se att en obligatorisk konsumentvägledning skulle vara en så förfärligt stor inskränkning i denna allmänna, fria kommunala beslutsrätt. Det handlar naturligtvis i stället om hur man vill prioritera dessa frågor. Jag tycker att det haltar litet när man å ena sidan då detta ärende behandlats tidigare här i riksdagen, och som nu Bengt Kronblad gjort, talat sig varm för vikten av detta, å andra sidan sedan säger: Nej, kommunerna skall ha frihet att strunta i detta. De orättvisor som härigenom uppstår mellan landets invånare är anmärkningsvärda. Det har faktiskt också visat sig att kommunerna till syvende och sist själva tjänar på att ha en väl utbyggd och fungerande konsumentvägledning. Finns en sådan har de möjlighet att på ett tidigt stadium hjälpa människor i olika sammanhang. Det kan t.ex. gälla att bygga upp en hushållsbudget eller att bidra till att människor kan ta sig ut ur en tilltrasslad kontokortssituation. Jag tycker alltså att vi har all anledning att tillse att kommunal konsumentvägledning införs över hela landet, och det kan bara ske genom att det inrättas ett obligatorium.
Fru talman! Till Ulla Orring vill jag säga att det är viktigt att man tar hänsyn till den kunskap som har byggts upp genom försök som har bedrivits. Den utvärdering som nu pågår skall visa vägen till en förhoppningsvis ännu bättre information än den som i dag bedrivs. Det har vi sagt vid tidigare tillfällen, och jag vill understryka det även i dag. Ewy Möller säger att moderaterna står för sin politik, och att de gör det har jag ingenting att erinra mot. Med anledning av Martin Olssons diskussion om livsmedelsverkets import osv. vill jag understryka att det är livsmedelsverkets kompetens som är viktig på det här området. Den bör vi slå vakt om, och därför bör livsmedelsverket få behålla sin kontrolluppgift i detta sammanhang. Till Elisabet Franzén vill jag säga att det givetvis kan föras en ganska bred debatt kring frågan om reklambegränsning. Men låt mig också uppmana er att pröva era idéer i verkligheten. Vem är det egentligen som skall avgöra vilka reklamblad som skall läggas i min postlåda eller inte? Blir inte detta också en begränsning av öppenheten i vårt samhälle, vilken vi i vissa sammanhang slår vakt om? Vi säger därför i dag nej till en reklambegränsning. Men vi säger med det definitivt inte ja till att vad som helst skall delas ut i våra postlådor. Vad gäller miljöorganisationernas möjligheter att delta i konsumentarbetet vill jag, som jag tidigare gjort, peka på att de har den rätten om den är inskriven i stadgarna. Jag tackar för att man till mig har överlämnat LO:s normalstadgar. Jag vill som ordförande i LO-distriktet i södra Sverige säga att jag känner till LO:s stadgar väl. Det står där att vi som andra uppgift har att arbeta med konsumentpolitiken inom vårt område. Jag skall med nöje informera Elisabet Franzén om distriktets uppgifter. Elisabeth Persson talade för en obligatorisk utbyggnad av konsumentvägledningen. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att konsumentorganisationerna och konsumentpolitiken i kommunerna utvecklas och byggs ut. Det är en uppgift som vi har inom ramen för kommunalpolitiken. Vi bör givetvis i riksdagen göra de kraftfulla uttalanden som i dag har förts fram från denna talarstol, och jag vill understryka dessa. Det kan kanske leda till att vi när frågan debatteras nästa gång kan konstatera att målet är nått även för denna utbyggnad.

Fru talman! Det kan möjligen ses som litet onödigt att till denna debatt foga yttranden från en enkel motionär, men eftersom jag tycker att den motion som jag har väckt och det bemötande som den har fått åskådliggör ett slags politisk-ideologisk skiljelinje, tycker jag att det är väl värt att argumentera en del kring just den. Jag kommer ju i debatten också t.o.m. att möta en uniformerad konsumentkämpe, nämligen Inga-Britt Johansson.

Det är en egendomlig motsägelse, som borde lyftas fram allt oftare, att dessa frihetens och individens apostlar på det här sättet formulerar och agiterar för en politik som innebär begränsningar, regleringar och tvång. Argumentationen i min motion syftar egentligen just till att påvisa hur konsumentpolitiken i sig rymmer ett mycket betydande element av tvång och ovilja att acceptera andra människors önskningar och sätt att bete sig. Som Ewy Möller sagt står vi moderater bakom de grundläggande konsumentpolitiska motiven sådana som John F. Kennedy har formulerat dem och även i stor utsträckning som de har formulerats av den s.k. världskonsumentrörelsen. Men i dessa krav finns ju ingenting av att man skall begränsa individers frihet eller företagares rätt att utveckla sin rörelse efter sin bästa förmåga. Så är fallet enbart när de minskar konsumentens säkerhet eller fria tillgång till val eller till information. Då skall vi inskränka denna rätt, men inte eljest. Det finns en utredning vars namn består av ett ord med 49 bokstäver: konsumentteknikforskningsfinansieringsutredningen. Det hade väl varit en tillräcklig poäng, om det hade stannat vid ett världsrekord på den punkten. Det hade räckt med den bragden. Det finns ett avsnitt i den utredningens betänkande vilket jag gärna vill delge kammaren som ett bra exempel på vart konsumentpolitiken är på väg i stället för att syssla med angelägna frågor. Jag läser innantill på s. 43: ”Detta kan förefalla förvånande mot bakgrund av ett ökande intresse från industrins sida för att finna nya vägar att utforska konsumenternas krav och önskemål samt ett växande användande av instrumentet teknikupphandling, främst från stora offentliga upphandlare. Enligt utredningens uppfattning kommer konsumentteknisk forskning även i framtiden att ha svårigheter att hävda sig om inte dessa samband tydliggörs.” Härav kan man utläsa, att om en konsumentpolitisk utredare finner att konsumentpolitikens mål och medel inte tillräckligt uppskattas av dem som förmodas konsumera denna politik, gäller det att se till att de begriper. Så utarbetar man en utredning, där man skriver: Ni begriper inte ens ert eget bästa. Nu talar vi om för er vad ni skall göra och vad som är bra för er, och sedan skall vi dessutom se till att den politiken blir genomförd. Sedan ordnar regeringen med att det i konsumentverkets instruktion införs en bestämmelse om att det skall finnas en konsumentteknisk nämnd. Generaldirektören ser till att det blir 22 ledamöter i den nämnden. Allra sist, men inte minst, ordnas det minsann så att den utredare som hittat på behovet av nämnden blir ordförande i den. Det kan väl inte vara en tanke utan är naturligtvis en tillfällighet, men det lyser i ögonen. Man undrar: Hur kan 22 människor med sekreterare och andra medarbetare bidra till att konsumentpolitiska mål uppnås, särskilt när ändamålet med deras verksamhet är begränsat till något så egendomligt som att verka för att brukarkrav beaktas vid utveckling och upphandling av produkter. Vad i all sin dagar är brukarkrav? Är det inte att produkten är bra, är lätt att använda, har ett fint utseende, är hälsosam att äta eller är ett gott hjälpmedel för att lyfta? Och i så fall: Vad är det som gör att inte dessa konsumentkämpar vågar tro på att konsumenten själv vet vilken produkt som är bäst, att välja den spade som har ett lagom långt skaft, att välja den sjuksäng som ger lättaste medverkan vid lyft av tunga patienter? Varför tror ni inte på att konsumenterna begriper detta? Ja, ni tror naturligtvis bara på en enda sak. Ni tror nämligen på regleringar, tvång. Ni vill så långt som det är möjligt sätta er över den fria individens förmåga att tänka och handla — och det står i strid med moderat konsumenttänkande.

Fru talman! Jag vet inte om Nic Grönvall har varit här i kammaren tidigare i dag och tagit del av debatten hittills. Jag vet alltså inte om han har tagit del av min sammanfattning av folkpartiets konsumentpolitik. Vi säger att vi vill attackera konsumentpolitiken för att förbättra konsumentens ställning dels inom den offentliga sektorn, dels när det gäller att åstadkomma mera marknadsekonomi och dels när det gäller att åstadkomma mer av kunskapsinsamling och utbildning för konsumenterna. Nic Grönvall gör ett stort nummer av konsumenttekniska nämnden. Jag kan hålla med honom på en punkt, nämligen att konsumenttekniska nämndens sammansättning är en elefant i detta sammanhang. Detta har vi också berört i reservation 3. Vi säger där att vi vill ha en utvärdering och en översyn av nämndens sammansättning. Däremot håller jag absolut inte med Nic Grönvall när det gäller hans ganska svepande kritik av folkpartiets konsumentpolitik och av brukarmedverkan. Beträffande den starka teknikutveckling som nu pågår — det gäller också produktutvecklingen i sammanhanget — borde det väl ändå innebära att det fanns någon form av konsumentinflytande. Det gäller ju att få fram bra produkter. Det är detta som jag har velat framhålla under de timmar som dagens debatt har pågått. Det kan ju handla om kökets utformning, om våra kläder eller om vanliga saker som cyklar — jag har lagt märke till att Nic Grönvall brukar vara ute och cykla. Men när det gäller brukarmedverkan tycker jag att konsumentverket ändå har en uppgift. Jag vet inte om det skall behöva finnas en sådan här nämnd. Däremot tycker jag att det skall finnas ett brukarinflytande i konsumentpolitiken. Vi i folkpartiet vill medverka till kunskapsutveckling och forskarutveckling på något sätt. Det är ju också vad som är på gång nu inom konsumentverkets ram. Men nämndens sammansättning, som jag sade tidigare, är inte precis uppmuntrande i en demokrati. Nämnden är alltför ensidigt sammansatt.
Fru talman! Jag vill naturligtvis inte förlänga det här replikskiftet onödigt mycket. Men när det gäller påståendet att jag skulle ha framfört svepande kritik vill jag ändå säga att jag tycker att det är ett riktigt påstående. Jag hade nämligen inte alls lust att gå in i en detaljdebatt med Ulla Orring. Men när man i konsumentpolitiska sammanhang definierar ordet marknadsekonomi är det fråga om en socialliberal marknadsekonomi. Det är alltså en begränsad, reglerad marknadsekonomi. Men denna marknadsekonomi har inte den frihet som ni i så många andra sammanhang talar om. Beträffande nämndens sammansättning vet jag tyvärr inte riktigt vad som har sagts här tidigare. Jag var nämligen ute och cyklade när den frågan togs upp. Man behöver dock bara läsa innantill för att förstå att nämnden är ett foster som härrör från ett slags sinne som överbetonar det offentligas möjligheter. För närvarande ingår i nämnden företrädare för bl.a. försvarets forskningsanstalt, socialstyrelsen, handikappinstituten, konsumentverket, arbetsmiljöfonden, statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling, tekniska högskolan i Lund resp. Linköping, Chalmers tekniska högskola, standardiseringskommissionen och Stiftelsen Svensk textilforskning. Men var finns konsumenten, Ulla Orring?
Fru talman! Nic Grönvall vill självfallet tolka en socialliberal marknadsekonomi som en reglerad marknadsekonomi. Det är Nic Grönvalls gamla käpphäst. Men så uttryckte jag mig inte i mitt anförande. Jag sade ganska klart och tydligt vad vi menar med en socialliberal marknadsekonomi. En sådan omfattar nämligen ett konsumentinflytande. Hänsyn tas till konsumenternas ställning på marknaden. Vi arbetar alltså för konsumentens bästa. Tyvärr är det ju ofta så, att det är konsumenten som är den svagare parten i detta sammanhang. Vi vill därför ha en socialliberal marknadsekonomi där hänsyn tas till konsumenten. Självfallet skall konsumenten vara representerad i fråga om konsument verket och den form av brukarinflytande som det här rör sig om. Det är ju det som är själva poängen med ett brukarinflytande. Jag tycker att jag uttryckte mig ganska tydligt, Nic Grönvall, när jag talade om utformningen i detta sammanhang. Om den nuvarande konsumenttekniska nämnden med sin sammansättning är den riktiga verksamhetsformen betvivlar jag. Däremot vill jag alltså ha ett brukarinflytande. Det vore väldigt bra om man inom näringslivet tog dessa frågor ad notam och hörde sig för hos konsumenterna i dessa frågor i samband med att man utvecklar nya produkter och provar det hela. Det är min filosofi när det gäller brukarinflytandet.

Fru talman! Jag är litet konfunderad efter det senaste replikskiftet. Moderaterna och folkpartiet står ju bakom samma reservation. Men Ewy Möller yrkade bifall till reservationen i fråga med hänvisning till Nic Grönvalls motivering. Mot den bakgrunden tycker jag att ekvationen inte alls går ihop. Konsumenttekniska nämnden har egentligen sitt ursprung i ett betänkande, ”Hushållning för välfärd”, som presenterades för några år sedan. Under avsnittet om kunskapsutveckling beskriver man dessa saker. Men man säger också att det behövs ett forum där olika forskare, stora uppköpare och andra intressenter kan träffas och använda varandra som bollplank.

Eftersom många tog fasta på idén, lade jag fram ett förslag. Naturligtvis var det slumpen som gjorde att jag blev ordförande för nämnden. Ett stort antal av dem som på något sätt var inblandade i diskussionerna föreslog nämligen mig. Jag accepterade detta då, men jag kan avgå, om Nic Grönvall tror att det blir bättre om jag gör det. Vidare sägs det att nämnden har en konstig sammansättning. Ja, det kan se ut så. Men sammansättningen är inte så märkvärdig som man kan tro. De tekniska högskolorna har alltså ansvaret för utbildningen av de tekniker som sedan skall jobba med produktutveckling. De har de forskare som skall jobba med dessa saker. Av branschforskningsinstituten är det alltså de som har jobbat mest med brukarorienterade produkter och som kan någonting i sammanhanget. Ett par myndigheter är inblandade när det gäller den brukarorienterade utvecklingen. Landstingsförbundet och Kommunförbundet är de stora uppköparna, och det är tydligen det som har retat Nic Grönvall allra mest. Man frågar sig alltså: Varför är dessa med? Jo, Landstingsförbundet och Kommunförbundet gör upphandlingar för väldigt många miljarder varje år och de har möjligheter att tillsammans med företag komma fram till bra produkter, till produkter som uppfyller de krav som ställs. När det gäller t.ex. åldringsvården och de äldre som bor hemma finns det flera olika grupper som blir brukare. Det är socialtjänstens folk, sjukhusets personal och inte minst den äldre själv — alla dessa olika brukares krav skall vara uppfyllda i fråga om den här produktutvecklingen. Sedan måste de lära uppköparna som sköter om upphandlingen att ta till vara de kunskaper som kommer fram. Det är ett arbete som pågår på vissa håll, men i mycket liten utsträckning. Vi tycker att det skulle vara mera. Standardiseringskommissionen är mycket intresserad av att vara med. Den vet ju att standardisering är ett bra sätt att få fram bra normer och bra produkter för den enskilde konsumenten på marknaden. Standardiseringskommissionen tog initiativ till en grupp i nämnden, som har arbetat fram ett förslag som har presenterats för den Åslingska utredningen. Förslaget handlar om hur konsumenternas behov och hur konsumentrepresentanter skall komma in i standariseringsarbetet. Det tycker jag är ett bra initiativ, som visar vad man kan göra. Nämnden är stor. Alla ledamöter i nämnden träffas fem gånger om året. I övrigt arbetar vi var och en för sig eller i små grupper. Man tar kontakt utåt, och man informerar varandra om vad som finns att göra och hur man kan arbeta vidare. Det är en synnerligen obyråkratisk organisation som inte alls har till uppgift att fatta några beslut, lägga ut några tvångströjor eller styrmedel eller reglera någonting. Det handlar bara om att underlätta för dem som vill komma med i det här arbetet att komma vidare. Jag kan väl nämna medlemmarna i Mekanförbundet. En av dem sade så här när vi hade en överläggning med dem: Jag förstod inte vad brukarorienterad produktutveckling var förrän min gamla pappa, som är 92 år och som vill och kan klara sig själv, helt plötsligt inte kunde använda spisen hemma. Då förstod jag vad det handlade om, sade han. Tyvärr är det så, att eftersom det inte finns framtaget några bra metoder för att man skall få fram brukarkraven och konsumenternas krav, har teknikernas och uppfinnarnas idéer gått alldeles för långt, innan vi äntligen börjat titta på brukaraspekterna. Kan inte vi få lov att vara med i denna nämnd och få all den information som nämnden besitter? Det finns en tanke bakom sammansättningen i nämnden. Jag är helt övertygad om att nämnden kommer att se annorlunda ut om några år. Det är nämligen i princip ett helt frivilligt deltagande. Varje myndighet som ingår betalar själv sina kostnader. Man får inga arvoden eller någonting sådant. Det kommer därför att bli så att de som inte tycker att de har mer att hämta eller mer att ge kommer att falla ifrån. Det finns då redan en kö med andra som vill komma in. Många grupper har visat sin glädje över att detta arbete äntligen har kommit i gång. Jag vill även nu ta ett exempel utifrån. En grupp som absolut inte kan anklagas för att ligga på vänsterkanten på något sätt är Husmodersförbundet Hem och Samhälle. Den hade för ett par veckor sedan en stor konferens i Stockholm, dit jag var inbjuden för att informera om nämnden. Man berättade i sin tur att nu när de ser att det pågår ett arbete så försöker man öppna och få i gång en konsumentkanal, där man på det lokala planet skall bygga upp verksamheter så att man fångar in alla dessa problem. Sedan skall man hjälpas åt för att driva det vidare till företag och myndigheter. Det är precis den typ av utveckling som vi vill ha när det gäller konsumentarbetet. Detta står också beskrivet i Hushållning för välfärd. Det handlar om fria organisationer som verkar i olika aspekter på konsumentpolitikens område och som verkligen kan driva utvecklingen framåt. Jag vänder mig sedan till Nic Grönvall. Den gigantiska byråkratiska organisation som han har fått sådan bra reklam för i tidningen Köpmannen — som har öst sin galla över oss utan att ta någon som helst kontakt och höra sig för — är en synvilla, och ingenting annat.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

Även vi i folkpartiet var mycket aktiva och vi intresserade oss för den konsumenttekniska forskningen som skedde vid Chalmers tekniska högskola, där det fanns en personlig professur för en befattningshavare som gjorde ett fantastiskt gott arbete för att få fram brukarinflytande när det gäller utformning av kläder, sjukvårdsmaterial och annat. Vi föreslog också att 1,5 milj.kr. skulle avsättas för att man skulle kunna utveckla brukarinflytandet. Så småningom kom Inga-Britt Johansson att bli ordförande i denna kommitté. Inga-Britt Johansson, nog måste det väl kännas litet egendomligt med sammansättningen av nämnden? Det är ju en gigant, måste man säga. Jag hoppas att det är några som faller ifrån under resans gång, eftersom jag inte tror att en sådan stor nämnd kan arbeta effektivt. Nämnden har kommit i gång så pass sent. Den har bara varit i verksamhet ett år. Några mogna frukter har ju inte direkt fallit ut av verksamheten. Att man ifrån Husmodersförbundet Hem och Samhälle skulle säga att man får en konsumentkanal och att det enbart beror på denna nämnd, betvivlar jag starkt. Jag tror verkligen att alla goda krafter, alla intresseorganisationer och alla frivilliga behövs för att man skall kunna lyfta fram konsumenternas krav och behov i debatten och framför allt för att man skall få fram bättre varor. Vi har genom vår reservation anmärkt på nämndens sammansättning. Vi vill se en utvärdering av verksamheten. Det står vi fast vid.
Fru talman! För tids vinnande stannar jag i min bänk, annars hade jag så gärna velat stå framför Inga-Britt Johansson. Nu är hon emellertid vänlig nog att vända sig om. Jag vill nämligen säga till henne att jag inte alls vill att hon skall avgå som ordförande för den här egendomliga nämnden. Debatterna med henne tillhör mina mest uppfriskande intellektuella duschar här i kammaren. Det är ett skäl för mig att delta i konsumentpolitiska debatter, och det tycker jag är roligt. Hela Inga-Britt Johanssons anförande formade sig egentligen till ett bevis på den totala oförmågan att begripa att konsumenter vet vad de vill. Hon preciserade ett antal viktiga områden som den här egendomliga nämnden skulle fullgöra tjänster inom. Det fanns inte tillgång till en enda konsument på något av dessa områden, utan det var myndigheter och organisationer som tillsammans skulle sitta där och tänka. I Hushållning för välfärd stod det om ett bollplank. Det skulle vara ett bollplank där konsumenter och producenter kunde mötas och tillsammans bestämma om och diskutera hur produkter skall utformas. Det försvann i byråkratins pappershögar. Fru talman! Konsumentens förmåga och vilja att välja åskådliggjordes tidigare i debatten på ett mycket bra sätt av Elisabet Franzén, möjligen utan att det var avsikten. Jag skulle tro att hon egentligen hade precis motsatt avsikt. Hon beskrev emellertid ganska måleriskt för oss hur hon begav sig ut på en resa som slutade i Östberlin. Där rådde det frid, sval tystnad och stort lugn. Det vet vi ju alla att det gör, eftersom man där inte får göra vad man vill, gunås. Sedan reste hon till Västberlin och plågades svårt av det stora reklamutbudet och tyckte att hela hennes själ våldtogs. Det hade ju varit så väldigt enkelt att stanna kvar i Östberlin. Det är detta val som konsumenterna har rätt att göra. Varför utsätta själen för denna plåga, Elisabet Franzén, när friden ändå fanns i Östtyskland? Beskrivningen av Husmodersförbundet var utmärkt. Det är ju precis så det skall gå till. Människor som av eget intresse samlar upp strömningar hos konsumenter och brukare, tar kontakt med de producenter som kan vara intresserade av informationen och träffar överenskommelser med dem samt utvecklar produkter och tillvaratar konsumentintressen. Det behövs inga nämnder. Det behövs åtskilligt mycket mindre av politik och styrning och reglering, det behövs fria människor som får utbildning i skolan, i en bra skola. Det är den bästa konsumentpolitiken.

Fru talman! Jag måste gå fram till talarstolen för att kunna se Nic Grönvall. Om jag står vänd bakåt i bänken tar inte mikrofonen upp ljudet. Konsumenttekniska nämnden skall inte styra och reglera någonting. Den skall ge möjlighet att föra ut information, så att det verkligen kommer till stånd förutsättningar för konsumenterna att påverka produktutformningen. Det är inte via konsumenttekniska nämnden som den här påverkan skall ske. Den skall ske direkt i produktutvecklingsarbetet. Det rör sig om en utveckling av vad som redan har påbörjats — man har exempelvis vid universitetet i Lund ett helskaleförsök, där man i princip plockar in folk från gatan och gör en mängd mätningar, tester och prov för att se hur belysningen skall vara utformad för att fungera eller liknande verksamheter. Ett annat exempel är när man vid Chalmers i Göteborg arbetar tillsammans med pensionärer, socialtjänst och ett företag, vilket med medel från STU utvecklar en toalettstol som även en nyopererad höftledspatient kan använda utan hjälp. Det är detta jag menar med brukarorienterad produktutveckling, och det är detta som så sakta kommer i gång men som i vissa fall inte alls finns. Småföretagen har ingen som helst egen möjlighet i dag att göra sådant här. Dessa företag måste vi hjälpa via utvecklingsfonder, via högskolorna och via andra kanaler. Men först och främst måste vi få i gång debatten, och det arbetar vi för i konsumenttekniska nämnden. Då det gäller konsumenternas möjlighet att välja själva har det gjorts klara konstateranden. Flera undersökningar visar att när konsumenter klagar på varor, på kvalitet, så rör det sig om tyget på soffan eller om någonting som går sönder för tidigt o.d. Det är nästan aldrig fråga om de ergonomiska problemen med en vara, för därvidlag är kunskapen så låg att man kryper in i sig själv och skyller på att man har valt dåligt eller på att man inte kan använda den och den prylen. Man säger: Den är för svår för mig. I stället borde man säga: Vad är detta? Varför kan det inte finnas saker som jag kan använda utan att bli trött i handleden. När Nic Grönvall flyger hem i morgon bör han titta på den kaffekanna som de har i SAS-kabinerna. Det är en typisk produkt som är utvecklad i samråd med brukarna. Man har fått fram en mycket bra produkt, men det skedde efter krav från dem som skulle använda den i slutändan. Det var inte ett företag som hittade på den här kannan — som företag gör med alltför många prylar i dag, vilket de själva erkänner.

Fru talman! Den här gången går jag fram till talarstolen, för jag skall efter inlägget lämna ett papper till stenografen. Jag vill påminna Inga-Britt Johansson om vad det är för sorts nämnd hon sitter i. Det låter så fridfullt och brukarorienterat, men jag skall läsa innantill ur regeringsbeslutet: ”Till verket är en konsumentteknisk nämnd knuten. Nämnden har till uppgift — enligt 12 § förordningen med instruktion för konsumentverket — att verka för att brukarkrav beaktas vid utveckling och upphandling av produkter.” Vi vet så väl att när regeringen bestämmer att ett visst organ skall verka för någonting, så ser regeringen till att organet verkar genom att det kommer lagar och regler, om inte ”verkandet” kommer i gång. Detta blir ännu tydligare när man läser vidare i regeringsbeslutet: ”I nämnden ingår företrädare för de myndigheter, forskningsinstitutioner och andra organ som regeringen bestämmer. Ordföranden i nämnden utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av konsumentverket.” Detta, fru talman, är en fullständig bild av byråkratin.

Fru talman! Det är helt riktigt att det står att vi skall verka för att brukarkraven beaktas. Verka för saker kan man göra på många olika sätt — genom att bedriva opinionsbildning, genom att hjälpa till att sprida information, kanske genom att få fram skrifter osv. Det skall vi göra. Däremot står det ingenstans i papperen att vi skall lämna förslag till ny lagstiftning e.d. Jag kan försäkra Nic Grönvall att vi inte har några sådana tankar.

Fru talman! Det har varit en intressant debatt, och jag gläder mig faktiskt åt att vara sist. Det skall bli intressant att anlägga några ideologiska synpunkter på konsumentpolitiken. Våra svenska problem är inte av de slag som många styrande tror att de är — de som dansar kring guldkalven, den kalv som nu har vuxit till en genmanipulerad guldko som föder klonade guldkalvar på löpande band. Politikens huvudaktörer stirrar sig förblindade på ko och guldkalvar och glömmer det som sker bakom deras ryggar. Det är där som våra livsförutsättningar föröds för att göda de gyllene klonkalvarna. De styrande är guldförblindade, men de som inte är guldförblindade vaknar — folket vaknar till medvetande och insikt om förstörelsen och dess grundorsaker. Våra verkliga problem är en accelererande miljöförstöring och hotet mot våra livsbetingelser som följd av en ohämmad tillväxt av den materiella förbrukningen. Den enorma miljöförstöringen är det allra största hotet mot och den allra största inskränkningen av vår personliga frihet. Att arbeta mot miljöförstöringen är en av de viktigaste solidaritetsfrågorna. Svensk socialdemokrati, som nu är ett vågmästarparti i svensk politik, har en fantastisk chans att kunna driva en solidarisk politik. Det betänkande som vi skall ta ställning till i dag visar att den inte är villig att använda konsumentpolitiken som en murbräcka i ett solidariskt framtidsarbete. Miljöpartiet de grönas utgångspunkter för konsumentpolitiken är: solidariteten med naturen och de ekologiska systemen, solidariteten med de kommande generationerna, solidariteten med de fattiga i världen och med utsatta människor i Sverige. Dessa utgångspunkter ställer krav på oss att producera och konsumera med eftertanke — krav på att vi skall välja produkter som främjar långsiktig hälsa, krav på att varor skall produceras på ett miljörimligt sätt och att varorna under sin funktionstid inte stör miljön samt att varorna efter konsumtion skall kunna återanvändas. Restprodukterna — avfallet — skall helst vara ofarliga. Konsumentpolitiken är ett viktigt led — ett kanske avgörande led i arbetet att minska den materiella förbrukningen. Kan vi inte minska den materiella förbrukningen kommer vi inte att kunna undgå ekologiska katastrofer. Det vi såg i somras i Västerhavet är bara en svag föraning av vad som förestår oss om vi inte gör något verkligt konkret för att minska den materiella förbrukningen. Konsumentpolitikens utformning och inriktning visar vårt verkliga ansikte i framtidsarbetet. Miljöpartiet de gröna ser den upplyste och kunnige konsumenten som en av de viktigaste aktörerna för en bra framtid för oss och för våra barnbarn. Konsumenternas vardagsarbete med framtiden måste paras med hårda bestämmelser och utsläppsskatter för industrin för att stimulera den till miljövänligare processer. Arbetet måste också paras med tvingande lagstiftning när vi inser — och det gör vi — att de två andra sätten inte alltid räcker. Miljöpartiet de gröna vill utnyttja den omvandlingskraft som finns i marknadsekonomin för att med dess hjälp ändra samhällets inriktning. Kraven är många, svåra och i dagens samhälle i praktiken omöjliga att genomföra helt. För att nå allt det — som de flesta av oss i ord håller med om —- fordras en omställningsprocess. Den innebär att vi tar metodiska och kraftfulla steg för att kunna hålla oss innanför de ramar som naturen sätter och för att vi skall kunna komma undan de ekologiska katastroferna. Denna process är en enorm utmaning, och den ställer oss inför många problem, som utmanar vår fantasi — vår skaparförmåga — och vårt tekniska kunnande, vilka måste utvecklas. Framför allt fordrar processen insikter och kunskaper. Den fordrar medkänsla och lyhördhet — vilja att ta emot information och kraft och mod att handla. Det är som konsumenter som vi också kan ge vårt dagliga bidrag i denna process. Den kunnige konsumenten är enligt marknadsekonomins teori den som skall styra producenterna. Det är konsumenternas överlagda val som är marknadsekonomins nav. Kunnig blir man som konsument bara om man har kunskaper. Vårt moderna industrisamhälle blir alltmer komplext med nya produkter, kemikalier, gifter och produkter med fantasinamn. Att på något rimligt sätt hantera allt detta — om det ens är möjligt för den enskilde konsumenten att få tag i all nödvändig produktinformation — ter sig allt oöverstigligare. För att bli kunniga och fylla den uppgift som marknadsekonomin och framtidsarbetet ställer oss inför måste konsumenterna — vi alla — ha hjälp, möjlighet att få kloka råd och veta var vi kan få erforderlig rådgivning. Den allra enklaste metoden för speciellt dagligvaruhandeln är att märka produkterna med viktig, relevant och korrekt information. Vad är det som vi som konsumenter rimligen bör begära? 1. En tydlig och klar prismärkning på alla förpackade varor, med undantag för vissa mejerivaror och kanske flaskor. Den nu allmänna hyllkantsmärkningen är helt otillräcklig och fordrar för många en gymnastisk färdighet som vi inte alla har, för de fall då hyllmärkningen sitter lågt. Dessutom stämmer ibland inte hyllkantsmärkningen med den produkt som finns på platsen. Det är fullkomligt oacceptabelt att, som man nu gör på många håll, helt slopa prismärkningen. Detta är ett grundläggande svek mot konsumenternas behov av att kunna välja och vara ekonomiska. Det är ett medvetet led i arbetet på att öka den materiella konsumtionen som måste stävjas. Detta leder till inflation, eftersom vi blir omedvetna om vad varor kostar — det går lätt att smyghöja priserna. En god prismärkning borde en ansvarskännande inflationsbekämpande finansminister verkligen vara intresserad av. 2. Varje vara måste ha ett korrekt varunamn — dvs. en vara får inte ge sken av att vara något som den inte är. Det betyder att för att en vara skall få kallas glass, måste varan vara gjord på grädde, ägg och socker och inget annat. För att den skall kunna kallas vaniljglass skall den vara smaksatt med riktig vanilj. En jordgubbsglass måste innehålla riktiga jordgubbar för att ge smak av jordgubbe — inget annat. 3. Producentnamn är ett måste, tillsammans med en uppgift om vilket företag som äger tillverkningen. Vi skall kunna välja bort producenter och ägare som i andra länder säljer av oss förbjudna produkter eller använder av oss förbjudna tillsatser i sina produkter, som de sedan kanske säljer till u-länder. Vi måste få chansen att kunna visa internationell solidaritet och stoppa skurkarna. 4. Produktionsmetod är i många fall en utomordentligt viktig information för oss konsumenter. Genom sådan information kan vi välja bort varor som har producerats på sätt som vi inte accepterar här i landet. Sådana uppgifter kan vara ”alternativodlad”, ”icke klorblekt” osv. «5. Tillverkningsdag eller skördedag är uppgifter som i många fall är av verkligt stor betydelse för konsumenten och bör vara ett måste när det gäller matvaror. Färskhet är en viktig egenskap hos många dagligvaror. Denna uppgift gynnar närproducerade livsmedel och är dessutom ett sätt att minska användningen av konserveringsmedel. Det är de fjärrproducerade livsmedlen, som måste hindras från att bli skämda genom att man pepprar dem med konserveringsmedel. De närproducerade klarar sig, och konsumenterna kommer att välja färskheten — men de måste få veta. 6. Uppgift om behandlingar är en annan viktig information inom livsmedelsområdet. I detta fall rör det sig om uppgifter om vilka kemikalier och gifter som varan har behandlats med under produktionskedjan fram till försäljningstillfället. Uppgiften är ett led i arbetet att öka konsumenternas valfrihet att söka sundare livsmedel, som har producerats på ett miljörimligare sätt. För allt detta har vi inte fått stöd av utskottets majoritet. Varför ställer man inte upp på att ge konsumenterna den information och den valfrihet som de behöver? Miljöpartiet de gröna anser att det därutöver fordras en omfattande konsumentrådgivning för att vi skall kunna välja mellan alternativ och fatta kloka beslut. Det är inte alldeles lätt och ens självklart hur man gör enkla behovsanalyser och att ställa dem mot marknadens utbud och de kostnader som är förbundna med varan under dess funktionstid — att väga mot nyttan av produkten. Marknadens utbud är ofta stort och oöverskådligt, och reklamen strävar inte efter att ge oss allsidig information. Denna problematik ställs vi som konsumenter många gånger inför när vi skall köpa kapitalvaror. För att man skall bli en kunnig och styrande konsument fordras god information. Vi måste finna former för att kunna slippa påträngande, oombedd reklam som sköljer över oss i dag. Speciellt betänklig är den reklam som kommer direkt i våra brevlådor. Det finns i dag en rörelse som pläderar för att ta allt skräpet och återbörda det till postens gula brevlådor, som ett straff för eländet. Om detta agerande får spridning, kan det kanske vara ett sätt att förmå posten att inte delta i denna spridning av reklam. Det hävdas av reklamförespråkare att ett hinder för direktreklam också skulle innebära stopp för viktig samhällsinformation. Det är naturligtvis nonsens. Det går att skilja mellan varureklam och samhällsinformation. Det är inte fråga om att dyka ned i kuverten och se vad det är för texter i dem. Miljöpartiet de gröna är definitivt mot reklam i TV. Hemmets vrå skulle inte kunna bli skyddad mot reklammassorna. Det är också en form av hemfridsbrott. I den mån som reklambegränsningar strider mot gällande grundlagar, är det partiets mening att dessa lagar måste kunna ses över och ändras. Miljöpartiet de gröna har i sitt ekonomiska program tagit fasta på uppslag från Gunnar Adler-Karlsson i hans bok Lärobok för 80-talet, där han myntar begreppet köpfrid. Med detta avsåg han att vi bör kunna bli befriade från de floder av reklammaterial som vi får över oss utan att vi har bett om det. Vi vet alla hur svårt det är att trots markeringar på dörrar och skrivelser till registerförvaltare slippa den pappersflod som vi inte har beställt. Detta är på gränsen till hemfridsbrott. Köpfridstanken tar fram idén att det i varje kommun skall finnas minst en informationscentral dit vi kan vända oss för att få informationer om marknadens utbud, kvalitet, funktion, prestanda, service och kostnader, miljörimlighet m.m. Jag gillar definitivt de idéer som vpk har framfört i detta sammanhang. Detta skulle då vara och fungera som det ansvariga samhällets erbjudande till konsumenterna och till producenterna och ett alternativ till dagens reklammetoder att pracka på oss varuinformation när vi inte har frågat efter den. Detta är också ett sätt att ge konsumenterna en möjlighet att spela sin roll som marknadens och producenternas styrare, vilket de senare säger sig vilja eftersträva. Hur en sådan informationsverksamhet skall betalas kan alltid ställas under diskussion. Det enklaste är kanske att den helt betalas med statsmedel, för att kommunerna inte skall uppleva att det naggas på den kommunala självbestämmanderätten. Massförpackningar är ett industrialiserat köptvång som i grunden strider mot principen om kundens valfrihet och kunden som styrare av marknaden. Alltför ofta är det så att man, om man som konsument vill ha ett fåtal exemplar av en vara, tvingas köpa långt fler än vad man tänkt sig. Förutom att det är ett köptvång är det ett utomordentligt onödigt slöseri med ändliga resurser. Det leder till att vi ökar den materiella förbrukningen i stället för att minska den. Massförpackningssystmet strider mot de grundläggande principerna för en god konsumentpolitik. Därför måste de bort. Men utskottets majoritet kan inte ens tänka sig att utreda ofoget. Den kunnige konsumenten som kan välja röstar med plånboken — det dagliga demokratiska påverkansarbetet. Genom att rösta med plånboken utövar konsumenten sin makt i marknadsekonomin. Genom att rösta med plånboken kan vi som konsumenter aktivt verka som miljövårdare och hälsovårdare. När många av oss väljer bort miljövidriga och hälsovådliga produkter kommer de att försvinna ur marknaden. Också den okunnige konsumenten röstar med plånboken — röstar som dagens producenter vill — röstar för slöseri, eftersom konsumenten, hitintills, många gånger varit utan alternativ. Vi vill ha bort alternativlösheten. Arbetet med anpassning till EG pågår nu för fullt, med arbetspapper som vi som beslutsfattare inte får ta del av. Vore så fallet skulle alltför mycket komma ut, protesterna skulle hagla, och då skulle man inte kunna pillra in oss i EG så tyst och stilla som man vill. Men informationsflödet har nu stoppats. Det förbehålls det speciella rådet med regeringsledamöter och storindustri. De tystande krafterna har fått förnyad kraft i samhället. Det är väl värt att i kammaren än en gång ta upp EG-problematiken och då kopplad till konsumentfrågorna. En svensk EG-anpassning innebär att vi skall följa de principer som har fastlagts i EG:s vitbok 13 och 58 §§.

De nämnda paragraferna i EG:s vitbok visar tydligt på detta. Skrivningar av detta slag kan bara leda till att de varor som har en lägsta kvalitet har ett ekonomiskt försteg. Bestämmelser som är till för att skydda konsumenter är handelshinder. I en framtid blir då också konsumentrådgivning till handelshinder, speciellt om den utförs på nationell nivå. I Sverige kommer vi med en EG-anpassning att få det utomordentligt svårt att klara hälsofrågor och miljöfrågor som är kopplade till konsumentfrågorna. Bl.a. kommer den nyligen beslutade djurskyddslagen, som har tillkommit för att djuren skall få det bättre och för att vi skall få bättre produkter, inte att kunna genomföras. De svenska reglerna är att betrakta som handelshinder. Att EG-anpassningen kan få allvarliga sociala konsekvenser framgick med all tydlighet av en debatt om EG och alkoholen härförleden i kammaren. EG-anpassningen är inget annat än ett systematiskt svek mot god svensk tradition och fint solidaritetsarbete inom konsumentområdet. Det är inte utan en viss besvikelse som jag tar del av utskottsmajoritetens skrivning — mot en ännu bättre konsumentpolitik, mot en bättre miljöpolitik och mot en bättre hälsopolitik. Betänkandet andas en allmänt positiv inställning till konsumentfrågorna, men det finns inget sting i skrivningarna, eftersom den grundläggande insikten om konsumentpolitikens sprängkraft uppenbarligen inte finns. Är det kanske just därför som man är så mesig? Här visar man sitt verkliga ansikte! Här visar man att solidaritet, medkänsla och framtidsansvar mer än gärna offras på pengarnas altare! Tyvärr finns det säkert en rädsla för att kunniga konsumenter utgör ett hot mot tillväxten i den materiella förbrukningen. Var finns stinget i detta? Varför inte satsa helhjärtat på det solidaritetsarbete som en verkligt aktiv konsumentpolitik innebär? Grön konsumentpolitik är en politik för konsumenternas valfrihet. De ståndpunkter som moderaterna i debatten har gett uttryck för tyder på en dålig insikt och en aningslöshet om maktförhållandena mellan konsumenter och producenter. Det gäller att ge konsumenterna makt över sin vardag. Inte skall producenterna ha den makten?

Fru talman! År 1868, för 121 år sedan, ägde den första teaterdebatten rum i den då nya tvåkammarriksdagen. Ett antal motioner hade inlämnats av icke stockholmska riksdagsmän med kravet att anslaget till de kungliga teatrarna skulle minska, eftersom det upplevdes som stötande att en svältande landsbygdsbefolkning skulle med sina skattepengar ”understödja huvudstadens liderliga nöjen”. Skatteutskottet biföll då inte motionerna men föreslog en skrivelse till Kungl. Maj:t, i vilken teatrarna uppmanades till sparsamhet. 20 år senare hade de statsteaterfientliga krafterna tilltagit. Statsutskottet ansåg att staten borde betala teaterskulderna, men sedan fick det vara nog. Teatrarna borde hyras ut till enskilda. Teatrarna var då Dramaten och Operan. Riksdagen fattade beslut om att driftsanslagen skulle upphöra. Det statliga engagemanget upphörde också. Hur det gick sedan kan den som är intresserad läsa om i den jubileumsskrift som utgavs till Dramatens 200-årsjubileum och som på ett fascinerande sätt redogör för turerna i den omväxlande dansen mellan Sveriges riksdag och våra nationalscener. I dag har riksdagen att ta ställning till en ny tur, som berör bidragskonstruktionen och statsanslagen till Operan och Dramaten för det kommande budgetåret. I kulturutskottets betänkande föreslås att riksdagen i tre fall ger regeringen sin åsikt till känna. Anslagen till Dramaten och Operan uppräknas därtill med 19,9 milj.kr. utöver förslaget i budgetpropositionen. Någon teaterdebatt av den form som ägde rum för mer än ett sekel sedan torde inte komma att föras här i dag. Genom utbyggnaden av våra regionteatrar och det statliga anslaget till dessa har den debatt som tidigare ifrågasatt värdet av nationalteatrar i viss mån avsomnat, och bra är det. När det gäller anslagen och deras storlek har socialdemokraterna frångått propositionens förslag och stött den fempartimotion i vilken gjordes en annan bedömning vad avser medelsbehoven för nationalscenerna än vad statsrådet gjort i propositionen. Utskottet föreslår i sitt betänkande att riksdagen bifaller olika yrkanden som framförts i motionen i fråga.

I utskottets betänkande nr 17 hemställs som sagt om tre tillkännagivanden. I budgetpropositionen hade angivits, mot bakgrund av att en ny bidragskonstruktion syftar till en bättre möjlighet till framförhållning, att anslaget skall räknas upp med 5 96 per år. Utskottet har inte motsatt sig detta, men har inte velat godta att det sker rent rutinmässigt utan att en bedömning görs — om en uppräkning av anslaget med 5 Yo ger realistiska förutsättningar för teatrarna att bedriva den verksamhet som de med hänsyn till sin kulturpolitiska betydelse bör ha. För att återgå till historien vill jag erinra om att det fanns en tid när man ansåg att man kunde offra den typiska Dramatenrepertoaren till förmån för lättare gods för att därmed trygga en representativ verksamhet vid Operan. I dag har vi två nationalscener, och var och en av dem har sitt ansvar för att vara kulturbärare. Kulturutskottet konstaterade 1985 i samband med behandlingen av anslaget till Operan, att verksamheter av det slag som bedrivs vid våra nationalscener bör ha en resultatutjämningsfond av lämplig omfattning. Det visade sig nämligen då att Operan hade byggt upp en fond av sådan storlek att fonderade medel förutsattes böra användas, varvid det kvarstående anslagsbehovet minskade i förhållande till tidigare år. Mot bakgrund av den debatt som de senaste dagarna har förts i Svenska Dagbladet finns det anledning att erinra om att detta icke var löntagarnas pengar. Nu är emellertid situationen den, att det varken för Operan eller för Dramaten finns några reservmedel, vilket helt naturligt försvårar driften och planeringen. Utskottet anser det därför angeläget att regeringen inför nästa års budgetproposition tar upp frågorna om Operans och Dramatens behov av reservmedel och om aktiekapitalens storlek till förnyad prövning. Det föreslås att riksdagen ger regeringen detta till känna. Det tredje tillkännagivandet berör Riksteatern. Kulturutskottet anser att Riksteatern —- inom ramen för de ökade resurser som i framtiden bör satsas på den regionala kulturen — måste få anslag som skapar möjligheter för teatern att bättre leva upp till de anspråk som ställs på den. Kulturutskottet kan därför ha gott samvete. Utskottet har gjort vad det har kunnat för att säkra verksamheten och förutsätter att så kan ske också för framtiden. Det är bara att hoppas att Teaterförbundet — och jag hänvisar återigen till artiklarna i Svenska Dagbladet — inser detta, eftersom oriktiga spådomar om en starkt minskad teaterverksamhet i vårt land verkligen inte kan gagna vare sig teaterproduktionen eller de anställdas arbetsglädje. Det är trots allt riksdagen som har sista ordet, och innan man ger sig ut i en debatt bör man ha gjort sig underkunnig om lydelsen av detta sista ord. Fru talman! Runt om i vårt land växer det upp teaterföreningar, inte bara i teaterstäderna. I våra småkommuner startar teaterföreningar — helt på frivillig basis — för att ordna teaterresor, anordna diskussionsaftnar om pjäser man sett och rent allmänt stimulera till fler teaterbesök. Stiftelsen Riksskådebanan och de sju regionala skådebanorna utgör bisarra exempel både på en övertro på folkrörelsernas verksamhetsområden och på ekonomiskt oförstånd. Miljoner som skulle kunna komma våra teatrar till godo som driftsanslag läggs ut på en verksamhet, vars resultat aldrig riktigt bedömts — det vågar man inte — och som skall föreställa vara en av kulturministerns omhuldade folkrörelser, utan att ha en ideell förankring annat än möjligtvis hos kulturministern själv och hos dem som åtnjuter sina anställningsförmåner därifrån. Det finns trots allt en ganska sund inställning hos svenskar. När vi hör av en god vän eller av andra att det ges en trevlig pjäs på teatern, vill vi också gå på teater, och vill vi gå på teater går vi till teatern eller posten och skaffar biljetter. Man sätter sällan i gång en apparat med ombud, som skall försöka genomföra anskaffningen, såvida man inte har en mycket stark subventionering av biljettpriset. Nu har också Skådebanan i Stockholms län gått i konkurs. Det var kanske inte oväntat för dem av oss som var med på konferensen i Konserthuset häromåret. Vi moderater vill avveckla Skådebanan i alla dess former. I reservation 8 skriver vi att vi vill föra över grundbelopp från de regionala skådebanorna till bl.a. de mindre symfoniorkestrarna, till Jönköpings orkester och till teaterverksamhet i län som saknar egen länsteater. Vi vill också öka orkestrarnas turnéverksamhet. I reservation 9 tar vi också upp kravet på att medel från Skådebanan används för att öka teatrarnas egen marknadsföringsverksamhet. Fru talman! Stiftelsen Svenska rikskonserter har nu varit i gång i litet mer än ett år. Det är spännande att följa utvecklingen. För närvarande är det alldeles för tidigt att bedöma hur verksamheten har utvecklats med landstingen som huvudmän. Men de rapporter som har kommit tycks visa på ett starkt engagemang för verksamheten, även om flera landsting tydligen har känt sig ffrämmande för uppgiften att handha länets musikverksamhet. Intresset för musik i alla dess former är i stigande. Vad jag tror att många finner glädjande är de krav på kvalitativt god standard som man möter i de flesta musiksammanhang. Det statliga bidraget till den regionala musikverksamheten skall fastställas genom årliga förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsförbundet. I avvaktan på icke färdiga förhandlingar gällande 1990 har anslaget för kommande budgetår föreslagits bli 170,5 milj.kr. När det gäller anslaget till stiftelsen Svenska rikskonserter vill vi moderater minska detta med 6 miljoner. Minskningen avser då Svenska rikskonserters artistförmedling och fonogramproduktion. Vi framhåller i reservation 3 att vi vill skapa möjligheter till alternativa uppdragsoch arbetsförmedlingar i privat regi och anser därmed följdriktigt att även Svenska rikskonserters artistförmedlingsverksamhet bör upphöra. Fonogramproduktionen är en fråga som vi moderater länge har drivit. Visst bör vissa smala inspelningar ha stöd för att musiklivets krav på mångfald och kvalitet skall kunna tillfredsställas. Caprise gör också utomordentligt förnämliga inspelningar. Vad vi vänder oss emot är att stiftelsen Svenska rikskonserter ensam skall ha detta stöd för sin fonogramproduktion. Fru talman! Kulturutskottet har i detta betänkande enbart behandlat frågor som rör teater, dans och musik. Utskottets mer övergripande kulturbetänkande kommer att föreläggas riksdagen vid ett senare tillfälle. Oberoende av detta vill jag gärna göra några kommentarer som rör just dansens, teaterns och musikens område. Anslagets utformning i vad gäller den regionala musikverksamheten är ny och annorlunda, och jag finner det önskvärt att man noga följer utvecklingen. Jag tror att man här har slagit in på en riktig väg. Kulturministern har dessutom fått 300 milj.kr. extra att spendera under några år. Utskottet har redan lagt till nära 20 milj.kr. för att en fullgod verksamhet över huvud taget skall kunna bedrivas vid våra nationalscener. Enligt vad som sägs skall man i nästa års budgetproposition lägga särskild vikt vid den regionala kulturverksamheten. Jag vill uttrycka en förhoppning om att kulturministern då vågar visa prov på nytänkande och kreativitet och att han inte låser sig fast vid bedömningar som ligger långt tillbaka i tiden. Mycket har hänt inom musiklivet, med teaterverksamheten och dansen. Publiken kommer, även om den många gånger måste ha det lättare godset som inträdesbiljett. Jag är personligen ledsen över att Skaraborgs län svek i vad gäller musikteatern i Göteborg. Särskilt kände jag detta när jag i söndags körde förbi Malmö stadsteater och utanför teatern räknade till 16 jättebussar från Varberg, Växjö, hela Halland och Skånes olika kommuner. Så är det flera gånger i veckan, och biljetterna är inte billiga. Jag kan föreställa mig att förhållandet kan bli detsamma i Göteborg, om man hade en musikteater, och Skaraborgsbussarna skulle med all säkerhet inte saknas. Min förhoppning är nu att kommunerna i länet skall känna sitt ansvar. Det är ju den väg som vi moderater tidigare förordat när det gäller den regionala kulturpolitiken. Jag vill också erinra om att visst röstade moderaterna i landstinget emot, men sju eller åtta socialdemokrater — uppgifterna varierar — och flera från andra partier gjorde detsamma. Kanske resonerade skaraborgarna så, att de inte ville vara med och betala vad de ansåg vara Göteborgs ”liderliga nöjen”, för att travestera riksdagens skatteutskott 1868. Ja, fru talman, debatten om dans, musik och teater kommer att föras år efter år i vår svenska riksdag. Kulturministrar kommer och går, liksom kulturutskottets ledamöter. Vad som förändras är tiden och det samhälle av vilket kulturen är en omistlig del. Låt oss hoppas att dansen, musiken och teatern i framtiden får förbli lika livsnödvändiga som de är i dag. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn återfinns och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Ett par veckor efter valet 1988 intervjuades Bengt Göransson i Svenska Dagbladet om sina planer för den kommande mandatperioden. Han påstod där att skillnaden mellan en socialistisk och en borgerlig kulturpolitik skulle ligga i betoningen av folkbildningsperspektivet. Innebörden av detta kunde han inte klargöra. I en replik, likaledes i Svenska Dagbladet, hävdade jag att skillnaden snarare ligger i socialdemokraternas obetvingliga lust att styra kulturen, inte bara stödja den. Jag kritiserade Bengt Göransson för att hans löften var luftiga och preciserade sedan — inför den hundramiljonerssatsning som socialdemokraterna utlovat — ett antal områden på kultursektorn där behoven är särskilt stora. Så här skrev jag: ”Nationalscenerna Operan och Dramaten behöver rejäla anslagslyft för att klara lönerörelsen och inte behöva minska utbudet. De regionala teateroch musikensemblerna vill alla ha en kvalitetsförstärkning. De fria teateroch musikensemblerna slåss för sin existens. Det gäller t.o.m. så framgångsrika grupper som Folkoperan och Skånska teatern. Symfoniorkestrarna upphävde ett nödrop redan förra året, och deras ekonomiska svårigheter är akuta. De centrala museerna har knappa medel för sin verksamhet och trängande byggnadsbehov. Samma gäller de regionala museerna. Kulturminnesvården är eftersatt och luftföroreningarna tär snabbt och effektivt på våra kulturminnesmärken av trä, sten och glas. De statliga insatserna måste kompletteras med ökat kommunalt ansvarstagande. Konstinköpsanslagen för Nationalmuseum och Moderna museet är oroväckande låga.” I samma artikel lyfte jag också fram konstnärsstödet som den kanske mest angelägna uppgiften av alla. Så kom då budgetpropositionen i januari. Det visade sig att regeringen gjort helt andra prioriteringar än dem som jag föreslog i början av oktober 1988. Inga förstärkningar till de regionala teateroch musikensemblerna, inte till symfoniorkestrarna, inte till de centrala museerna, inte till konstinköp, inte till kulturminnesvården, inte till de fria grupperna, inte till konstnärsstödet. Flera av dessa angelägna behov får vi anledning debattera i anslutning till kommande betänkanden från kulturutskottet. Min första punkt var påpekandet att ”nationalscenerna Operan och Dramaten behöver rejäla anslagslyft för att klara lönerörelsen och inte behöva minska utbudet”. Vad innebar då regeringens förslag? Det stod snart klart att Operan och Dramaten drabbats av ett dråpslag i budgetpropositionen. Kulturministern skrev själv att budgetförslagen ”kommer att kräva en anpassning av verksamheten till den nivå som är realistisk med hänsyn till statsbidragets framtida utveckling och de möjligheter till inkomster som kan finnas”. Jag har karakteriserat denna mening som en kulturpolitisk reträtt. Det var inte fråga om en oförändrad verksamhet utan om en medveten neddragning av den konstnärliga verksamheten. Effekten av regeringens förslag hade nämligen blivit att regeringen hade förändrat repertoaren för våra nationalscener. Med den kraftiga neddragning som skulle blivit resultatet av budgetpropositionens förslag hade både Operan och Dramaten tvingats göra om sin repertoar. Tolvskillingsoperan och Mästaren och Margarita hade knappast kunnat sättas upp. Baletter som Nötknäpparen och Svansjön hade måst avföras från repertoaren. Lohengrin och Singoalla hade måst utgå. Ja, Operan har tvingats ersätta Tristan och Isolde med ett mindre personaloch kostnadskrävande projekt. Ofta har i debatten om sponsring framförts farhågor för att företagen skulle kunna påverka teatrarnas repertoar. Hittills har vi lyckligtvis inte sett några exempel på detta. Men vad vi faktiskt har sett är försök från regeringen att indirekt styra repertoaren på våra nationalscener. Nu har kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter insett att regeringens förslag till anslag var otillräckligt och medverkat till att kulturutskottets förslag på denna punkt har blivit en enhällig tillstyrkan av fempartimotionen om 19,9 milj.kr. i anslagsförstärkning utöver vad regeringen föreslagit. Jag vill gärna ge utskottets socialdemokrater en eloge för detta. Men problemen är naturligtvis inte över med det. Kvar står frågan om vad som händer inför kommande budgetår för Operan, Dramaten och Riksteatern. Visserligen är basen för kommande års uppräkningar förstärkt, men grundfrågan är om den konstnärliga verksamheten vid våra nationalscener skall kunna bedrivas på en bibehållen, konstnärligt acceptabel nivå. Det är till sist en fråga om vilken syn regering och riksdag har på dessa konstnärliga Prot. 1988/89:86 institutioners uppgift och roll. 22 mars 1989 Här gör kulturutskottet genom två enhälliga tillkännagivanden till regeringen viktiga markeringar. Regeringen måste inför nästa budgetår bedöma om Dramaten, Operan och Riksteatern får realistiska förutsättningar att bedriva den verksamhet som de — med hänsyn till sin kulturpolitiska betydelse — bör ha. Regeringen måste också inför beredningen av nästa års budgetproposition till förnyad prövning ta upp frågan om storleken på Operans och Dramatens aktiekapital och nationalscenernas behov av ekonomiska reserver. Men alla de regionala institutionerna har också betydande problem. Lönerörelsen har gett samma utslag där som på övriga konstnärliga institutioner. Och staten har genom arbetsgivarverket tagit initiativ till de förbättringar ifråga om arbetstid, instrumentersättning och lönenivå som musiker och skådespelare långt om länge fått. Nu delar stat, landsting och kommuner ansvaret för de regionala scenerna. Vad skall vi då säga till dem som arbetar i Göteborg, Karlstad och Umeå om statens insatser? Först måste vi påpeka att kulturutskottet och riksdagen redan för två år sedan enhälligt begärde en översyn av de statliga anslagen till de regionala institutionerna. Men regeringen har först nu, två år för sent, börjat med denna översyn. Följaktligen har heller inga reella förbättringar föreslagits från regeringen. Vi har i en reservation förordat att det statsanslag som utgått till Skådebanan i Stockholms län, som gått i konkurs, skulle tillfalla de regionala scenerna. Det rör sig om ca 3,3 milj.kr. Behovet av förstärkningar är långt större än så, men mitt yrkande om bifall till reservation 10 skall tolkas som ett löfte att de regionala scenerna måste få prioritet inför nästa års budget. Statens bidrag till de fria teater-, dansoch musikgrupperna ökar enligt regeringens förslag med 2,3 milj.kr. Det är obetydligt mer än den uppräkning som alla institutioner får som inflationskompensation. Vi tycker att det är otillräckligt. De fria grupperna gör beundransvärda insatser med begränsade resurser. Inte minst svarar de för en väsentlig del av det utbud som riktar sig till barn och ungdom. Vi föreslår därför i reservation 19, som jag yrkar bifall till, en uppräkning av anslaget till de fria grupperna med 3 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vi har också velat ge Svenska rikskonserter särskilda resurser för att beställa verk av svenska kompositörer och anordna fler konserter med anlitande av svenska musiker och sångare. Vi anser att det statliga arbetsförmedlingsmonopolet på kultursektorn bör avvecklas och ser därför den artistförmedling som bedrivs inom ramen för Svenska rikskonserters verksamhet som ett steg på vägen mot en ökad mångfald inom artistförmedlingen. De 2 milj.kr. vi föreslår i reservation 5, som jag yrkar bifall till, behövs om Rikskonserter skall kunna göra en meningsfull insats för att skapa arbetstillfällen för svenska kompositörer, sångare och musiker. Fru talman! När riksdagen nu skall besluta om anslagen till teater-, dansoch musikområdena sker det för min del med en blandning av oro och glädje. Oron gäller alla de angelägna behov som staten inte kunnat tillgodose: 35 institutioner som tvingas skära ned repertoar och avskeda personal, fria grupper som dignar under bördorna, skådespelare, dansare, sångare och musiker som går utan arbete, ungdomar vid teater-, musikoch operahögskolorna som ser framtida arbetstillfällen hotade. Glädjen gäller den beredvillighet som funnits i kulturutskottet att korrigera misstag och felbdömningar och söka stärka kulturens roll i ett samhälle där tyvärr fortfarande för de flesta levnadsstandard betyder mer än livskvalitet.

Herr talman! De statliga anslagen på teaterområdet har förlorat kraftigt i värde under 1980-talet. För institutionsteatrarna beräknas värdeminskningen mellan 1980 87 till ca 100 milj.kr. Att åtstramningspolitiken inte fått värre synliga följder än som varit fallet beror bl.a. på att stora delar av skådespelarkåren och de teateranställda varit skandalöst underbetalda. Många har häpnat när de fått klart för sig vilka usla löner som utbetalas till framstående, ofta internationellt uppmärksammade skådespelare. Förra årets avtalsuppgörelse innbar en viss förbättring av de materiella förhållandena. Men nu är det tydligen meningen att skådespelarna själva skall betala för det genom ökad arbetslöshet. Tilläggas kan att arbetslösheten bland Teaterförbundets medlemmar redan är nästan 20 gånger högre än genomsnittet på arbetsmarknaden. Varannan skådespelare och dansare erhöll någon gång under 1988 bidrag från arbetslöshetskassan. Vänsterpartiet kommunisterna menar mot denna bakgrund att de av regeringen föreslagna anslagen till teatrarna är helt otillräckliga. Förslaget strider också mot de löften som i höstas utfärdades om en mer generös och framsynt kulturpolitik. Kraftigt ökade satsningar är nödvändiga de närmaste åren. Som ett första steg föreslår vi för det närmaste budgetåret en 10-procentig uppräkning av anslagen. Därvid föreslår vi att anslaget till Svenska riksteatern skall uppräknas med drygt 15 milj.kr., utöver vad regeringen har föreslagit. Regionala och lokala teater-, dansoch musikinsti tutioner skall få ett anslag på 27 milj.kr. utöver det regeringen har föreslagit. Regeringen å sin sida hävdar att en stor satsning i år sker på kulturens område. Även om årets anslag till en del innebär förbättringar på ett sedan länge eftersatt område, är det inte tillnärmelsevis tillräckligt för att garantera den nationella kulturens fortlevnad och expansion. Vpk ser kulturen som ett verktyg med vilket man kan förändra, ett vapen riktat mot framtiden, som en garant för demokrati och yttrandefrihet. I dag hotas vår nationella kultur av starka kommersiella krafter och intressen. Detta utvecklar vi i andra motioner till årets riksdag. Men det är viktigt att påpeka att det just av denna anledning är betydelsefullt att satsa på sådana institutioner som exempelvis de fria teatergrupperna. De fria teatergrupperna och deras verksamhet inom teater-, dansoch musikområdena tillhör de mest värdefulla bidragen till det svenska kulturlivet under de senaste decennierna. Grupperna, som ursprungligen bildades som motvikt mot statliga och kommunala institutioner, har kommit att innebära en unik förnyelse av kulturlivet, inte minst genom sin uppsökande verksamhet och sin inriktning på eftersatta grupper som t.ex. barn. Trots att en stor del av just barnteaterverksamheten drivs av de fria grupperna får de endast en mindre del av anslaget för sådan verksamhet. Grupperna behövs som motvikt mot den kommersiella kulturen. De behövs för sin vitaliserande roll inom svenskt kulturliv. De behövs för sin uppsökande verksamhets skull och för sin spridning av kulturen inte bara till eftersatta grupper, utan också regionalt ute i landet. Vpk har under en följd av år slagits för de fria gruppernas existens, inte bara i riksdagen, utan runt om i alla kommuner där man valt att skära ned på just kulturanslagen. Alla de fria grupperna satsar på medvetandegörande och levande kultur, och det märks inom alla områden, inte minst inom musiken. En kraftig uppräkning av stödet till de fria gruppernas verksamhet är nödvändig, inte bara för att garantera deras fortsatta existens, utan också för att möjliggöra bättre levnadsvillkor för dessa konstnärer liksom möjlighet till utveckling och expansion. Många fria grupper lever i dag på ruinens brant, och en framsynt planering och utveckling omöjliggörs genom de knappa bidragen. Statens kulturråd föreslår en uppräkning av anslaget till fria teatergrupper med närmare 16 milj.kr. för nästa budgetår. Regeringen medger drygt 2 miljoner och hävdar att detta skulle vara en kultursatsning. Vpk anser inte det. Stödet till de fria grupperna bör öka mycket kraftigt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer som fogats till det betänkande vi nu behandlar.

Herr talman! Om riksdagen följer kulturutskottets förslag i det betänkande som vi nu diskuterar, betyder det en uppräkning av de flesta anslagen. Operan och Dramaten får stora tillskott. För Riksteaterns del betyder utskottets ställningstagande, om det följs, en beställning till nästa budgetproposition. Svenska rikskonserter får ett ordentligt tillskott. För de regionala och lokala institutionerna innehåller regeringens proposition och utskottets betänkande ett löfte om en översyn av insatserna i framtiden. Om vi ser till utvecklingen under 80-talet kan vi konstatera att anslagen till Prot. 1988/89:86 teater, musik och dans i fast penningvärde har ökat med över 10 96. Jag avser 22 mars 1989 då de anslag som omfattas av dagens betänkande. Men det finns skäl att till detta lägga de betydande insatser som har gjorts och görs regionalt och lokalt, både vad gäller driftkostnader och vad avser investeringar i lokaler m.m. Staten har i år avslutat ett treårigt program för att bygga ut regionala institutioner av skilda slag. Riksteatern, vår största turnéteater, har fått nya och ändamålsenliga produktionslokaler i Botkyrka kommun. Emellertid är musik-, teateroch dansintresset stort, och trycket på de anslagsgivande instanserna är kraftigt, vare sig dessa finns på central, regional eller lokal nivå. Det är naturligtvis i sig en glädjande tendens - denna spänning mellan dels publikens tryck, institutionernas önskemål och planer, dels tillgången på pengar. Anslagen till dessa kulturella områden måste ju vägas både mot andra anspråk inom kultursektorn och mot andra samhällsintressen. Det är säkerligen så att bättre resurser inom hela kultursektorn verkar stimulerande även på de kulturområden som i dagens situation inte hör till de mest gynnade. Mot den bakgrunden är regeringens höjning av kulturanslagen med drygt 100 miljoner glädjande. Den debatt som följt på årets budgetproposition och det missnöje som försports här och var är ett ”de höga förväntningarnas missnöje”. Och det är, herr talman, tillfredsställande att som socialdemokrat här kunna notera att förväntningarna är stora. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de 21 reservationer som lämnats. Beträffande anslagen till Operan och Dramaten är utskottet enigt. Det gäller även bidragskonstruktionen i framtiden liksom kravet på att regeringen inför nästa budgetproposition ser över frågorna om aktiekapitalets storlek och behovet av resultatutjämningsfonder. Det finns emellertid en punkt härvidlag som jag vill kommentera. Ingrid Sundberg konstaterade i sitt inledningsanförande att det nu inte finns några reservmedel. Utskottet framhåller i betänkandet att ”det är angeläget att regeringen inför beredningen av nästa års budgetproposition tar upp frågorna om Operans och Dramatens behov av reservmedel och aktiekapitalens storlek till förnyad prövning”. Även moderaterna står bakom detta uttalande. Jag erinrar mig att när denna fråga var uppe till beslut under 1985/86 års riksmöte fanns en moderat reservation mot en snabb uppbyggnad av Dramatens resultatutjämningsfond. Moderaterna ville då pruta med halva beloppet, nämligen 2,5 milj.kr. Man kan fråga sig hur Dramatens situation skulle ha sett ut i dag, om riksdagen då hade följt det moderata förslaget. Jag vill även göra en kommentar till den situation som uppstod i samband med fempartimotionen om en höjning av anslagen till Operan och Dramaten. När budgetpropositionen framlades i början av året blev personalen på dessa institutioner oroad över arbetsutsikterna framöver. Det fanns vidare en risk för oro hos de regionala institutionerna och bland andra kulturarbetargrupper att en eventuell höjning av anslaget till två av riksinstitutionerna skulle tas från deras anslag. Mot den bakgrunden har vi socialdemokrater funnit det motiverat att ställa oss bakom anslagshöjningen. 59 Nu några ord om Riksteatern. Jag finner det en smula anmärkningsvärt att de borgerliga partierna i sin omsorg om riksinstitutionerna på teaterområdet helt glömde bort Riksteatern. Det är kanske symptomatiskt att jag i den här debatten inte hörde vare sig Ingrid Sundberg, Jan-Erik Wikström eller Stina Gustavsson nämna Riksteatern. Ingrid Sundberg talade om två nationalscener. Kan det vara så att moderaterna, centern och folkpartiet endast sett till de institutioner som spelar i Stockholm och glömt resten av landet? I en socialdemokratisk motion anser motionärerna att Riksteatern i fråga om anslagens storlek bör behandlas som jämbördig med övriga teatrar av riksintresse. Utskottet har ställt sig bakom dessa tankegångar och gör en beställning hos regeringen inför nästa års budgetproposition. Det finns, herr talman, när det gäller Riksteatern anledning att poängtera två positiva inslag i dess verksamhet. Det ena gäller det utvecklingsarbete som syftar till en finskspråkig teaterverksamhet i Sverige. I en första etapp får Riksteatern resurser för produktion av finskspråkig barnoch ungdomsteater. Riksteaterns planer går ut på att på sikt etablera en finskspråkig teaterensemble. Det andra inslaget är tillkomsten av en dansteater i Stockholm. Om de planer som finns går i lås, kan starten förhoppningsvis ske i början av år 1990. Som jag nämnde inledningsvis har under en treårsperiod en betydande förstärkning av statens anslag till de regionala institutionerna skett. Anslagen till de fria grupperna har också höjts. Centern, folkpartiet, miljöpartiet och vpk har var för sig reservationer med förslag om höjningar av vissa av dessa anslagsposter. Vi i utskottsmajoriteten anser att den fortsatta utvecklingen av stödet till de regionala institutionerna bör prövas i det övergripande arbete på utvecklingen av den regionala kulturverksamheten som pågår. Det är dock värt att notera att utbyggnaden av länsteatern i Skaraborg fortsätter, nu med tio nya grundbelopp. Det finns skäl för att utbyggnaden av en ny teaterinstitution kan ske successivt. Därför har utskottet avstyrkt en motion om ytterligare fem grundbelopp till Skaraborg. Utskottet anser att den praxis är rimlig som innebär att fördelningen av grundbeloppen görs av kulturrådet. I detta sammanhang vill jag som skaraborgare göra en liten kommentar till vad Ingrid Sundberg sade om musikteatern i Göteborg. Hon sade att hon var ledsen för att Skaraborg svek. Ja, det är vi många som är. Men, Ingrid Sundberg, det var ju främst den moderata gruppen i landstinget som svek. Jag kan som skaraborgare vittna om att detta ändå har tillfört teatern en hel del, för hela denna historia har varit dramatik av högsta klass med inslag av såväl fars och komedi som tragedi. Recensionerna av hur aktörerna har agerat har flödat i pressen varenda dag. Förhoppningsvis är sista akten ännu inte spelad, och jag skulle för min del gärna se Ingrid Sundberg som pjäsens primadonna på slutet komma in på scenen och tala sina bångstyriga partivänner och aktörer i Skaraborg till rätta. Då skulle kanske också den här pjäsen kunna få ett lyckligt slut — det är ju någonting som publiken älskar. I budgetpropositionen kommenteras det förhållandet att Skådebanan i Stockholm har försatts i konkurs. Det finns teatrar som fortfarande har krav på Skådebanans konkursbo, och utredningen härom kan dra ut på tiden. Utskottet vill därför inte tillmötesgå de reservanter som till olika ändamål vill tai anspråk de grundbelopp som tidigare gått till Skådebanan i Stockholm. Vi Prot. 1988/89:86 tillstyrker förslaget i propositionen att regeringen får fördela de medel som 22 mars 1989 eventuellt blir tillgängliga för teaterfrämjande åtgärder. Det statliga bidraget till stiftelsen Svenska Rikskonserter höjs i årets budgetproposition med över 6 miljoner till drygt 54,5 miljoner. Det är en kraftig höjning. Av höjningen är 1,5 miljoner avsatt för en fortsatt verksamhet med den artistförmedling som Rikskonserter bedrivit sedan 1985. Ytterligare 1,5 milj.kr. av statsbidraget skall användas under det första året av ett treårigt projekt med syfte att öka möjligheterna till engagemang för oetablerade unga artister som satsar på en frilanskarriär som solister eller ensemblemusiker. Både dessa förslag skall ses mot bakgrund av den stora arbetslösheten bland unga musiker. Den artistförmedling som Rikskonserter bedriver medverkar till att förmedla uppdrag både till etablerade och till icke etablerade artister. Inom ramen för det treåriga projektet kommer musikerna att få stöd och möjligheter till utveckling, och det kan kombineras med arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt förslaget, och vi råder kammaren att avslå moderaternas reservation. Moderaterna vill nämligen inte satsa några pengar vare sig på arbetsförmedlingsverksamheten eller på projektet för de unga musikerna. Även när det gäller Rikskonserters fonogramproduktion reserverar sig moderaterna för ett avslag på förslaget i propositionen. Det förtjänar att framhållas att Rikskonserters engagemang härvidlag är mycket välpreciserat. Det innebär att fonogramproduktionen skall inriktas på dels ny svensk musik som är orepresenterad eller ofullständigt representerad på fonogram, dels på svenska artister vilkas konstnärsskap inte kan anses vara tillräckligt dokumenterat. Svenska Rikskonserter skall sträva efter att komplettera den musik som ges ut av andra producenter. Utöver detta har Rikskonserter naturligtvis rätt att ägna sig åt andra produktioner, om det kan ske på kommersiell grund eller med bidrag från andra. Utskottsmajoriteten anser att detta är en kulturpolitiskt betydelsefull gärning och avstyrker därför den moderata reservationen. Folkpartiet föreslår i en reservation att 2 miljoner skall anslås till Rikskonserter för beställning av verk av svenska komponister och för anordnande av fler konserter med anlitande av svenska musiker och sångare. De nya 1,5 miljoner som jag tidigare nämnde innebär en satsning på unga oetablerade artister. Det ger möjligheter till fler konserter med svenska musiker och sångare. Förslaget har kommit från Rikskonserter. Därifrån har däremot inte kommit något förslag om ökade resurser för beställning av verk av svenska komponister under budgetåret 1989/90. Vi avstyrker den reservationen. Det är, herr talman, mycket lätt och kanske också naturligt att i en sådan här diskussion fastna i en debatt om belopp och om enskilda anslagsposters storlek. I kulturdebatten tenderar man att låta storleken av dessa betyda liv eller död. Detaljerna skymmer helheten. Så bör det naturligtvis inte vara. Jag tog i min inledning upp några funderingar kring det tryck som är alldeles tydligt på ökade samhälleliga insatser inom musik-, dansoch teaterområdet, och jag visade på de satsningar som gjorts och görs lokalt, 61 regionalt och centralt. Detta tryck, detta publika krav, har säkerligen sin rot i många åtgärder. Jag är övertygad om att den kommunala musikskolan betytt mycket för musikintresset, liksom det stora intresset för amatörteater påverkar efterfrågan på professionell teater. Satsningarna på regionala kulturinstitutioner har bidragit till att detta tryck finns överallt i landet. Ökningen av kulturanslagen till studieförbunden verkar naturligtvis i samma riktning. Det finns också skäl att se utvecklingen i ett tidsperspektiv. För varje budgetproposition och för varje utskottsbetänkande om teater, musik och dans kan det finnas anledning att önska mer. Men ser vi tillbaka på det som har åstadkommits, och blickar vi dessutom framåt och tar del av alla de planer som finns och projekt som är på gång, blir bilden en annan. Det väntar spännande saker! I det perspektivet är årets budgetproposition och vårt utskottsbetänkande en bra produkt. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan och föreslår avslag på reservationerna.

Herr talman! Först till Anders Nilsson. Jag nämnde i mitt anförande Riksteatern och sade: ”Utskottet anser att Riksteatern inom ramen för de ökade resurser som i framtiden bör satsas på den regionala kulturen måste få anslag som skapar möjligheter för teatern att bättre leva upp till de anspråk som ställs på den.” Jag vill här också säga att begreppet två nationalscener är vedertaget; därtill kommer Riksteatern. Om Anders Nilsson vill införa begreppet tre nationalscener må det vara honom obetaget, och kanske kan också jag lära mig det. När det gäller vårt anslag för uppbyggnad av Dramatens fond är det riktigt att vi ville dela upp de fem miljonerna på två år. Vi motsatte oss alltså inte reservfonden. Vad som förespråkas i den fempartimotion som här diskuteras är ju just att reservfonden nästa år skulle vara nere på noll med den utveckling vi nu har. När det till sist gäller Skaraborg vill jag säga att primadonna har jag aldrig varit! Det händer att man vid slutet av en föreställning låter en deus ex machina ingripa, dvs. att ”gudsmaskinen” stiger fram på scenen. Det är enligt Svensk uppslagsbok en oväntad hjälpare ur trångmål. Jag förstår att det kanske var det som Anders Nilsson syftade på, om han menade att min makt över mina partikamrater skulle vara större än den makt som Paul Jansson i Mariestad har över sina — det var trots allt åtta socialdemokrater som, mot ett beslut som tidigare hade fattats, stjälpte förslaget. I uppslagsboken står dessutom — och det kanske finns skäl att erinra om det med tanke på Skaraborg — att denna deus ex machina som kommer in på slutet är en från ovan nedstigen gudom som så löser en invecklad konflikt. Kanske kan vi hoppas att Anders Nilsson eller kulturministern till slut blir denna deus ex machina.
Herr talman! I mitt anförande nämnde jag Riksteatern två gånger. Jag föreslår att Anders Nilsson i efterhand läser mitt anförande, så skall han finna att det i den liberala själen ryms två nationalscener och dessutom Riksteatern. Skall man ha ett sammanfattande namn kan man möjligen säga tre nationalteatrar. Så till Skådebanan i Stockholms län, som har gått i konkurs. Jag tycker att de fackliga organisationer som står bakom Skådebanan i Stockholms län skall ta ansvaret för att betala ut de pengar till teatrarna för vilka man har fått biljetter. Men i avvägningen mellan behovet av teaterfrämjande insatser i Stockholms stad och län och behovet av ytterligare stöd till de regionala scenerna tvekar jag inte ett ögonblick. Problemet i Stockholms stad och Stockholms län är inte att prångla ut biljetter till Operan, Dramaten, de fria gruppernas scener, Vasan och Oscars, utan problemet är hur de som står i kö till de utsålda föreställningarna skall kunna få biljetter. Det kan nu vara en lämplig tidpunkt att säga: Nu kan vi ta de här 3,3 miljonerna och stödja ytterligare ansträngningar att förankra regionalteatrarna ute i landet. Så stockholmare jag är klappar mitt hjärta starkare för de regionala scenerna än för Skådebanan i Stockholms län.

Herr talman! I vissa avseenden håller jag med Anders Nilsson: I sådana här debatter, där olika anslag berörs, löper man en risk att omvandla kulturdebatten till en debatt som påminner om prissättningen av olika specerivaror och på så sätt förlora helheten. Men jag vill hävda att vpk har en helhetssyn. Vi anser att årets budgetförslag bör ses mot bakgrund av det mycket kraftigt ökade kommersiella inslaget på kulturområdet. Vi håller faktiskt på att översvämmas av en kommersiell, ffämmande och massproducerad kultur, som hotar den svenska kulturen, som hotar den svenska kulturella och nationella identiteten. Årets kulturanslag skall ses mot bakgrund av den stora debatt som inte minst kulturarbetarna i Sverige förde på höstkanten före valet. Genom Hans Alfredson varnade de för att de historielösas och identitetslösas skara i Sverige ökar på grund av den torftighet som det svenska kulturanslaget medför. Mot denna bakgrund, och i medvetenhet om att kulturen är den högsta formen av idédebatt och ideologisk debatt, anser vi att man borde kunna bifalla våra blygsamma krav om en ökning av olika kulturanslag, exempelvis till Riksteatern, som Anders Nilsson apostroferade, till de fria teatergrupperna och till de lokala teater-, musikoch dansinstitutionerna. Det anslaget vill vi öka med blygsamma 10 96. Mot denna bakgrund anser vi att regeringens ökning av anslaget — som i många fall knappt överstiger inflationskostnaderna — snarare är ett uttryck för en socialdemokratisk syn på kulturen än ett bevis för landets dåliga ekonomiska resurser. Ett av världens rikaste länder har alltså inte råd att satsa mer än vad regeringen har föreslagit på kulturen!

Herr talman! Jag erkänner gärna att jag kanske inte lyssnade så väl som jag borde när det talades om Riksteatern. Men när det gällde att väcka motioner med anledning av budgetpropositionen var det inte särskilt mycket hos Riksteatern som engagerade de borgerliga. Det är värt att notera. I mitt anförande, Alexander Chrisopoulos, tog jag både i inledningen och i avslutningen upp det kraftiga tryck på ökade kulturinsatser som finns. Det är ett uttryck för ett mycket stort kulturintresse i Sverige. Det ser jag som ett hälsotecken. Det vore mycket värre om inte detta tryck fanns. Det skulle nämligen betyda att ingen egentligen frågade efter kulturella begivenheter. I fråga om situationen i Skaraborg, Ingrid Sundberg, är min uppfattning att det ligger en poäng i det förhållandet att lokala och regionala instanser är med och satsar. Jag tror inte att det är lyckligt för vare sig Västsverige, Skaraborg eller för kulturintresset i dessa områden att en gudom stiger ned och ordnar fram pengar. Det är bättre att människorna i Västsverige stiger fram och tar ansvar för kultursituationen i det egna området. Jan-Erik Wikström säger enligt min mening något vårdslöst att Skådebanan skall prångla ut biljetter. Jag har nog uppfattat Skådebanans uppgift som en annan än att prångla ut biljetter, nämligen att stärka teateroch musikintresset bland olika grupper i samhället.
Herr talman! Det är bra om de fackliga organisationerna vill stärka intresset för teatern. Det kan göras på olika sätt, men det är inte säkert att det behövs statsbidrag för det. Jag tror inte det vore till gagn för Skådebanans verksamhet om vi närmare granskade det som ligger bakom den konkurs som man har drabbats av. Sedan säger faktiskt Anders Nilsson att han efterlyser att oppositionen på ännu fler punkter skulle ha korrigerat regeringens budgetförslag. Han frågar ängsligt varför vi inte också väckte en motion om Riksteatern. Det är inte så, Anders Nilsson, att det är en allmän sport att korrigera regeringens budgetförslag, utan också vi har vårt budgetansvar att tänka på. Men man kan hamna i ett läge att man även om inte obegränsade medel står till förfogande finner att man måste rycka ut. Det var den bedömning som fem partier gemensamt gjorde. Det är enligt min mening litet säreget att från regeringspartiets sida inte vara nöjd med de motioner som vi har väckt, utan efterlysa ännu fler initiativ. Det är, måste jag säga, att bli bönhörd i överkant.
Herr talman! Jag instämmer i vad Jan-Erik Wikström senast sade. Låt mig tillägga att det verkar som om Anders Nilsson med sitt anförande ville skapa motsättningar så till vida att Riksteatern skulle vara en rent socialdemokratisk angelägenhet, medan man med varm hand överlämnade de två övriga nationalscenerna till de borgerliga partierna. Det vore en mycket olycklig uppdelning om vi skulle betrakta Dramaten, Operan och Riksteatern som på något sätt partipolitiskt anslutna eller att ansvaret för dem skulle ligga på olika partier. Så är det ju inte. Jag tyckte att Jan-Erik Wikström i övrigt klargjorde vår uppfattning i fråga om motionsskrivandet. I fråga om situationen i Skaraborg delar jag faktiskt Anders Nilssons uppfattning. Vi moderater har alltid ansett att ansvaret för kulturpolitiken skall läggas så lågt som möjligt, i detta fall ute i kommunerna. Min förhoppning är således att kommunerna skall kunna bidra på något sätt. Den gudom som jag tog fram i stället för att agera som primadonna på en föreställning tänker jag närmast skall vara den som går ut i kommunerna och försöker få dem att ta sitt ansvar. Jag tycker inte att staten skall ta hela ansvaret för Göteborgs kommande musikteater. I mitt exempel från Malmö påpekade jag vilket enormt upptagningsområde som teatern där har. Särskilt gäller det musikteaterföreställningarna. Jag tror att förhållandet skulle kunna bli detsamma i Göteborg. Sista ordet är ännu inte sagt, sade Anders Nilsson förut. Jag får hoppas att det är ett riktigt konstaterande.
Herr talman! Anders Nilsson upprepade det han sade tidigare, nämligen trycket och behovet av ett levande och blomstrande kulturliv. Det kan vi vara överens om. Men vi i vpk nöjer oss inte med att bara konstatera det ökade trycket och motsvarande behov, utan vi ställer i debatten frågor om vad som görs för att tillgodose det ökade behovet. Gör regeringen tillräckligt eller inte? Det var vad jag försökte få fram i mitt anförande och i min replik.
Herr talman! När det gäller musikteatern i Göteborg är det inte fråga om kommunernas eller statens insatser, utan om kommunernas eller landstingets. Jag ser det som en uppenbar svårighet att få 17 kommuner i Skaraborg att enas om anslag till musikteatern i Göteborg. När inte det går blir den här teatern inte längre teater utan ren cirkus. Det kan i och för sig också vara bra, men det är en annan historia. Jag vill poängtera att vi vad gäller Riksteatern har gjort flera tillkännagivanden i utskottsbetänkandet än de tre som Ingrid Sundberg nämnde. Vi gör ett tillkännagivande även beträffande Riksteatern. Jag förstår inte varför Prot. 1988/89:86 Jan-Erik Wikström och Ingrid Sundberg argumenterar mot detta. I utskot 22 mars 1989 tets betänkande står de ju faktiskt bakom även detta tillkännagivande. Vad VA nslae dill fenter, dans jag har frågat efter är varifrån initiativet kommer. nslag ti G
Herr talman! Den offentliga teaterdebatten handlar ofta om teaterns bristande resurser. Detsamma gäller debatten om dansens och musikens villkor. Det är i och för sig bra att behoven av insatser från offentligheten uppmärksammas, och det finns alla skäl att instämma i påpekandena om att resurserna är otillräckliga, att de praktiskt taget aldrig svarar mot de önskemål som finns och inte heller mot de kulturverksamhetens möjligheter som kan finnas. Mindre bra är emellertid att debatten i regel förs mot bakgrund av bristfälliga fakta i fråga om vad som verkligen satsas. Myten om kultursektorn som den sektor som ständigt lider nederlag i budgetarbetet odlas, senast här av Alexander Chrisopoulos, som för att kunna odla myten måste bortse från alla fakta och siffror som redovisas för riksdagens ledamöter. Faktum är ju att knappast någon sektor av vårt offentliga liv har fått så stora reala förstärkningar under de gångna åren som just kultursektorn. Jag hävdar därmed inte att detta skulle vara tillräckligt och att vi har nått de mål som vi vill uppnå. Det har vi inte. Men kultursektorn har faktiskt inte varit föremål för nedskärningar. Jag förstår inte varför Alexander Chrisopoulos ständigt bluffar med korten. Det anslag som vi diskuterar i dag kan tjäna som exempel på det. Budgetåret 1980/81 anslogs av statsmedel i 1988 års pennningvärde 901 milj.kr. till detta område. I år har regeringen i sitt budgetförslag anvisat 1 003 milj.kr. Till denna summa kommer de belopp som verksamheten disponerar av medel anslagna av landsting och kommuner. Ytterst är det en fråga om vad skattebetalarna erlägger, inte vad den ena och andra beskattningsnivån anslår. De senare beloppen har ökat väsentligt mer än vad statsanslagen gjort. En av diskussionspunkterna är ju att många landsting anser att de får betala för mycket i förhållande till staten. Men det betyder faktiskt att skattebetalarna svarar för hela summan. Genomgående är alltså att kommunaloch landstingsanslagen har ökat mer än statsanslagen. Men även av statsmedel har området tillförts mer än vad som framgår av utbildningsdepartementets anslag. Kanske skall man någon gång också komma ihåg det. Statliga bidrag till teaterhusbyggen och omfattande insatser av arbetsmarknadsmedel för att ge flera konstnärer arbetsuppgifter kan tjäna som exempel. Men man skall erkänna — och det gör jag — att det inom sektorn skett en förändring av fördelningen till förmån för kulturpolitikens decentraliseringsoch regionaliseringsmål, för att använda en lätt byråkratisk term. Men även Operan har under perioden kunnat öka antalet anställda; där fanns spelåret 1982 88 drygt 713. I regeringens budgetförslag har Operan och Dramaten föreslagits få full kompensation för kommande hyreshöjningar och vidare 10 96 höjning av verksamhetsanslaget nästa år och utöver uppräkning för kostnadsökningar 66 de därpå följande två budgetåren en nivåhöjning med 5 26 vartdera året. Anslaget skall dessutom enligt förslaget betalas ut i dess helhet den 1 juli, vilket möjliggör räntevinst. För att klara akuta problem föreslås engångsanslag på sammanlagt 14 milj.kr. Att antalet arbetslösa inom teaterområdet har ökat under senare år är sant. Vi har all anledning att söka medverka till att skådespelarkåren får möjlighet att utöva sitt yrke.

Vi har alltså fått fram 136 nya årsarbeten bland Teaterförbundets medlemmar under dessa två år. Detta är siffror som Teaterförbundet självt redovisar i sin statistik. Jag vill på inget sätt underskatta de svårigheter som våra stora institutioner möter i sin vardag — men jag tycker att en faktabeskrivning som utgår från verkligheten är bättre som debattunderlag än kampanjens förenkling. Att den senare har fått dominera vinterns debatt är uppenbart: Hur skall man annars förklara att ett parti som nästan maniskt avvisar alla satsningar i Stockholm — centern — plötsligt väljer att lägga ytterligare 20 kulturmiljoner i Stockholm? Hur kan det komma sig att praktiskt taget ingen i den offentliga debatten frågat moderaterna om deras motiv för att låta skolbarnen betala den ökade insatsen till Operan och Dramaten? Moderaterna kräver ju att anslaget för kulturverksamhet i skolan skall slopas. Det står i den motion som moderaterna väckt på skolomårdet. 16 av 20 miljoner till Operan och Dramaten skall skolans kulturverksamheter betala. Är det vidare ingen som funderar över hur det kan komma sig att Alexander Chrisopoulos — riksdagsledamot för Göteborg — starkt engagerar sig för att ge ökade statsanslag till Stockholmsinstitutioner liksom till Drottningholmsteatern, men iakttar en närmast missklädsam tystnad i debatten om en ny musikteater i Göteborg? Är opera i Göteborg finkultur som skall bekämpas medan den i Stockholm är av nationellt värde? Har folkpartiet tänkt sig att reformerna någon gång skall finansieras, eller drömmer sig Jan-Erik Wikström tillbaka till den tid när han som utbildningsminister kunde lova ut statliga miljoner på kredit, att betalas med hjälp av en socialdemokratiskt upprättad återuppbyggnadsbudget? Har miljöpartiet lämnat alla sina principiella uppfattningar bakom sig när det fick plats i riksdagen — eller var det så att frånvaron av kulturprogram i partiet innebar mer än att programskriften saknades? Vi vet ju att så var fallet; saknades också tänkandet, principen bakom? Nog finns det skäl att denna vår fundera över motiv och avsikter i den debatt som förs. För regeringens del vill jag klargöra att vi tänker fortsätta att efter måttet av resurser utveckla kultursektorns ekonomiska möjligheter. Allt kommer vi inte att kunna klara på en gång, men vi skall se till både att ökade resurser tillförs området och att våra efterträdare, de må vara socialdemokrater eller tillhöra andra partier, skall slippa betala de räkningar vi lämnar efter oss. I det stycket skiljer sig socialdemokratiska budgetförslag från oppositionens.

Herr talman! Kulturministern har ställt vissa frågor direkt till mig, och jag tänker svara på dem. Hur kommer det sig att Alexander Chrisopoulos är varm anhängare av ökade resurser till Dramaten och Operan i Stockholm medan han har iakttagit en pinsam tystnad vad gäller motsvarande institutioner i Göteborg? Ja, det förhåller sig så att Alexander Chrisopoulos aldrig har varit motståndare till sådana kulturinstitutioner som Operan och Dramaten, och Alexander Chrisopoulos har aldrig ställt stödet till de kulturinstitutionerna i motsättning till alla andra kulturyttringar i landet. Alexander Chrisopoulos och hans parti har tagit klar ställning för utbyggnad av Operan i Göteborg, och det ställningstagandet råder det ingen som helst tvekan om. Nu är kulturministern litet sur. Han har fått finna sig i att riksdagen har korrigerat det ursprungliga förslaget från regeringen, vilket innebar ett mindre anslag till Operan och Dramaten i Stockholm än vad kulturutskottet har bestämt sig för att förorda. Kulturministern har mycket svårt att svälja detta. Jag skulle råda kulturministern att, även om det bär emot, försöka acceptera det här. Sådana här överspända reaktioner talar inte till fördel för en kulturminister. Nu säger kulturministern att vi satsar mycket efter måttet av våra resurser. Det vill jag på det bestämdaste bestrida. Sverige är ett av världens rikaste länder. I Sverige, där arbetarrörelsen är i regeringsställning, säger man sig värna om svenska folkets kultur och yttrandefrihet. Man säger sig värna om arbetarkulturen och om en utveckling som skall minska kommersialismens negativa verkningar. Har denna regering inte råd att satsa på kulturinslag som fria teatergrupper, Riksteatern och andra institutioner som vi debatterar idag, mer än vad som motsvarar en knapp kompensation för inflationen? Det som vi föreslagit från vårt partis sida är en ökning med knappt 10 96 av anslagen, och det anser vi vara realistiskt, dock inte i förhållande till våra resurser, som är mycket större än så.

Herr talman! Också jag fick under mina år som kulturminister vara med om att vid några tillfällen en riksdagsmajoritet ökade på kulturanslagen. Då kan man bete sig på olika sätt. Man kan vara glad över att det i riksdagen finns en sådan förankring för kulturen att man tacksamt tar emot detta stöd, eller också kan man göra som Bengt Göransson gör i dag: fäkta och slå vilt omkring sig. Inte ett argument i sak när det gäller anslagen till Operan eller Dramaten — den debatten är förlorad. Han ger i stället ett slags allmänt svepande kritik parti för parti. Vad det gäller är att kulturutskottets majoritet på ett antal punkter har gått emot kulturministerns förslag. Man kan tveka om huruvida detta är baserat på ett misstag. Jag vill tro att det delvis är fråga om det. Man har inte förmått att analysera Operans och Dramatens ekonomiska situation. Men det kan också vara fråga om en medveten neddragning av verksamheten. När man hör kulturministern fäkta här i dag, är det väl den senare teorin Prot. 1988/89:86 man får ansluta sig till. Det är inte ett gott ord om Operan och Dramaten, 22 mars 1989 utan det är slag till höger och vänster. Så beter sig en förlorare. Men det avgörande är ju till sist inte prestigen för den ena eller andra politikern, utan frågan är: Kan vi upprätthålla en konstnärlig nivå på verksamheten vid våra nationalscener? Vad har kulturministern att säga på den punkten? Det är inte så att folkpartiet har lovat ut statliga miljoner på kredit. Vi kritiserades under valrörelsen av socialdemokraterna för att vi hade så strama budskap att man menade att vi var beredda att dra ner levnadsstandarden för människor. Man får väl ändå välja vilken argumentationslinje man för. Nu har Svenska Dagbladet berett Bengt Göransson ett utmärkt tillfälle att svara på den kritik som har kommit fram i två artiklar av Peder Falk och Tomas Sander. Den ena artikeln är rubricerad ”Illusionisten” och är illustrerad med ett foto av kulturministern. Den andra artikeln, betitlad ”Göransson kallar minskning för ökning”, slutar: ”Bengt Göransson talar om ”satsning” och ”utbyggnad” medan verkligheten visar på motsatsen. Envist kallar han varje minskning för ökning, varje nedskärning för att ”kulturen lyfts fram” och framhåller sig själv som kulturens vän och förkämpe.” Jag tycker att det är för hårda ord. Jag vill försvara Bengt Göransson och säga att jag vet att han har en stark ansvarskänsla för det här området. Men han har gjort sina misstag, och då tycker jag att det är bra att riksdagen kan korrigera honom.
Herr talman! Under de senaste dagarna har det kommit fram en mycket stark kritik mot kostnadsutvecklingen i skolan. Man har jämfört kostnaderna med elevbeståndet och med de resultat som skolan uppnår och konstaterat att kostnadsökningen har varit onödigt stor. Från socialdemokratiskt håll har det inte hörts några kommentarer till detta. Om man däremot diskuterar kostnadsutvecklingen vid Operan och Dramaten, våra nationalscener, skall man nöja sig med att lyssna på kulturministerns anförande här, där han säger att i 1989 års penningvärde är ökningen så och så stor. Det finns trots allt möjligheter att konstatera vad det kostar att producera teater och opera och vad som har hänt med levnadsstandard och löner för arbetare på praktiskt taget alla kulturområden under samma tid. Det hänsynstagandet bör man göra. Sedan gjorde kulturministern en hänvisning till vårt förslag att ta bort de konkreta kulturpengarna i skolan. Vi har år efter år i motioner framfört kravet på att kulturen inte får ligga som någon sorts löst tillskott till den ordinarie skolverksamheten utan att den skall vara integrerad med hela undervisningen i skolan. Jag vill erinra om att under de senaste 50 åren har, oberoende av den socialdemokratiska kulturministerns speciella kulturpengar, elever och skolklasser gått på skolkonserter och teatrar, haft tillgång till fria grupper och gått på Operan. Vi ser ingen risk för att den möjligheten skulle uttömmas, om kulturen i högre grad än vad som nu är fallet kunde ses som en viktig och varaktig del av hela det svenska skolarbetet.

Herr talman! Kulturministern angriper miljöpartiet en aning aggressivt när det gäller principerna för vårt kulturprogram, innan vi haft tillfälle att presentera det. Jag har inte haft tillfälle att tala om vad vi föreslår i årets kulturbudget. Men jag skall försöka svara i alla fall och sedan återkomma efter den här rundan med våra synpunkter. Miljöpartiet de grönas kraftiga satsningar sker i medvetande om att vi befinner oss i en starkt centralstyrd kultur, där det råder en socialdemokratisk-borgerlig kulturhegemoni. Den fungerar som ett slags kulturmonopol. Sådana monopol vill vi bryta upp. Ett led i denna strävan är att satsa på regional och lokal nivå när det gäller kulturpolitiken. Det gäller alltså att stimulera kommunerna och regionerna till ett intensivt kulturliv, för viktiga möten inom kulturen sker bäst i liten skala, i små grupper, under medverkan av professionella och amatörutövare av konsten. Kulturen och konsten måste få komma in i människors vardagsliv på ett helt annat sätt än hitintills. Där har bl.a. det som vi pratat om i dag, de fria teater-, dansoch musikgrupperna, en mycket stor betydelse med sitt engagemang och sitt kunnande. Jag skall be att få återkomma sedan med vår syn på den aktuella kulturbudgeten.

Herr talman! Kulturen i skolan, säger Ingrid Sundberg, får inte vara något löst tillskott. Den skall vara en väsentlig del av skolans verksamhet, och därför förtjänar den inga anslag! Stina Gustavsson önskar Operan och Dramaten arbetsro. Det gör också jag. Jag tycker att det är viktigt att vi har en bra opera. Men jag noterade att när Stina Gustavsson gick in och argumenterade i sak för viktiga ting, var det kultur i vardagslivet. Det kan väl knappast vara att resa med turistbuss till Malmö Stadsteater och titta på ”Kiss me Kate”, det evenemang som Ingrid Sundberg åberopade. Kaj Nilsson säger i sin replik att miljöpartiet vill bryta upp kulturmonopolen och understryka att de viktiga mötena sker i liten skala. Ja, det var mot den bakgrunden som jag ställde mig frågan hur det kommer sig att Prot. 1988/89:86 miljöpartiet då väljer att göra en så stor satsning på två centrala institu 22 mars 1989 tioner. Jag invänder inte mot satsningarna på de stora institutionerna, men jag tycker att det är intressant om det ändå finns någon princip, någon tanke bakom de ställningstaganden man gör. Debatten blir enklare och redigare och lättare att föra till konstruktiva beslut, om man har känslan av att det finns en avsikt och en tanke, annat än den kommande omröstningen i riksdagens plenisal. Det var detta som jag pekade på. Med anledning av det Alexander Chrisopoulos sade noterar jag att vpk tar ställning för en opera i Göteborg. Vpk tar ställning till förmån för allt, det vet vi. Men jag konstaterade att Alexander Chrisopoulos inte har varit särskilt aktiv när det gällt att medverka i en mycket viktig opinionsbildning, som hade kunnat påverka det olyckliga beslut som fattades i Skaraborg. I det stycket är det på det sättet att de politiker, framför allt regionala politiker, som starkt har engagerat sig där — det gäller både socialdemokraten Lars Johansson och centerpartisten Kent Johansson — har satsat en enorm politisk kraft och prestige för att få igenom ett beslut i Skaraborgs län. Praktiskt taget ingen har hjälpt dem i den argumenteringen. Jag har följt debatten i tidningarna i Skaraborg och känt en viss beklämning över att politikerna som engagerat sig för en lösning lämnades så i sticket, när så många några månader tidigare var beredda att göra uttalanden om de viktiga insatserna. Det var i den debatten som jag saknade Alexander Chrisopoulos. Sedan tycker jag att man skall vara korrekt med fakta. Eftersom Alexander Chrisopoulos stiger upp och säger att vi inte har råd att satsa på fria grupper och att anslagen har minskat, kanske jag bör påminna om att under de år som jag har haft möjlighet att lägga fram förslag har anslagen till fria teatergrupper tredubblats. Men jag erkänner att det inte räcker för dem. Det är inte tillräckligt. Men det är de höjningar som jag har sett möjliga att föreslå, och då tycker jag att man kan vara litet generös. Jag ber om ursäkt, Alexander Chrisopoulos, om jag i det stycket låter stingslig, men om ett anslag tredubblas och detta i talarstolen utmålas som en katastrofal sänkning och urholkning, då förbehåller jag mig faktiskt rätten att på den punkten peka på att det inte är sant. Anslagen har tredubblats, men det räcker inte — därom kan vi vara överens. Jan-Erik Wikström klagar över att jag inte har ett argument i sak. Men jag har ju inte någon möjlighet att i riksdagen, med en ersättare på min plats nr 207, lägga fram förslag om andra anslagstilldelningar än de som utskotten går fram med. Jag har respekt för riksdagen, men jag tycker att det har funnits skäl för mig att i den här debatten ändå redovisa de diskussioner som förts och de bakomliggande motiven och också fundera över varför debatten har förts som den har förts. Jag sade om Operan och Dramaten att det inte gynnar någondera av dem att man kallar ökningar för nedskärningar. Sedan får man diskutera ökningarnas storlek och om de är otillräckliga, men man skall faktiskt vara korrekt i sin verklighetsbeskrivning. Det är naturligtvis riktigt när Jan-Erik Wikström säger att han inte har 7 lovat ut miljoner på kredit. Det har han aldrig gjort. Han har aldrig sagt på förhand att det var kredit det handlade om.

Därav drog jag slutsatsen att det kanske fanns en viss kreditrisk i sammanhanget.

Herr talman! Kulturministern fortsätter att försöka insinuera någonting om min aktivitetsnivå när det gäller satsningen på musikteatern i Göteborg. På något konstigt sätt antyder han att vpk visserligen har tagit klar ställning, men att Alexander Chrisopoulos inte har aktiverat sig tillräckligt mycket. Nu kan det ju hända att det skall uppfattas som en komplimang — han anser att mitt aktiva deltagande i denna verksamhet skulle påverka opinionsbildningen väldigt mycket och därmed lösa problemet — men jag tror inte det. Vad han i övrigt vill insinuera förstår jag inte riktigt. Jag kan bara nämna att det f.d. kulturrådet i Göteborg, som aktivt har deltagit i kampanjen, är medlem av vårt parti och att det nuvarande kulturrådet också är vpkmedlem. De driver den här frågan aktivt. Att jag har engagerat mig så mycket för Dramaten i Stockholm är fel; det har jag inte gjort alls. Motionen i den frågan är undertecknad av Bo Hammar och inte av Alexander Chrisopoulos. Anledningen till att vi agerar på det viset i vårt parti är att vi fördelar arbetet. Det behöver inte tolkas som att vi är oeniga. Den saken är det alltså tämligen ointressant att debattera vidare om. Den andra frågan gäller vad man skall karakterisera som tillräckligt eller otillräckligt, som ökning eller minskning. Jag kan säga följande: Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit en ökning av anslaget till fria teatergrupper med 2 milj.kr. Det är knappast över kompensationen för inflationen. Statens kulturråd föreslår en ökning med 16 milj.kr., detta för att rädda många fria teatergruppers verksamhet och bidra till att de skall kunna fullfölja sin konstruktiva roll som kulturinstitutioner. d Nu är frågan: Vad är det som skall karakteriseras som tillräckligt eller otillräckligt, som ökning eller minskning? Det är relativa begrepp som hela tiden måste ställas i förhållande till någonting annat.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att debattera så mycket om nationalscenerna, men nu efterlyser kulturministern besked om varför vi satsar på dem. Det är vårt första tillfälle över huvud taget att ta ställning till teaterkulturen här i kammaren. Inför risken att nationalscenerna skulle minska sin Prot. 1988/89:86 verksamhet stod vi mellan två mindre goda ting: att klara verksamheten med 22 mars 1989 vårt stöd, åtminstone det här året, eller låta bli. Vi valde alltså att stödja nationalscenerna. Vi gör det inte okritiskt. Vi efterlyser att nationalscenerna skall turnera mer ilandet, och vi tycker det är ett bra förslag att de också skall bidra mycket mer till TV-teatern. Vårt stöd är alltså villkorat. Men vi kan inte gå med på att se att ett stort antal högt kvalificerade konstnärer inom olika fack — teater, dans, musik — med en utbildning som är en av de kostsammaste som vi har i landet i viss utsträckning skulle gå och stämpla i arbetslöshetskassorna, när de kan ge oss unika upplevelser, ja, de främsta upplevelserna inom sina speciella områden. Det är förklaringen till att vi stod upp till stöd för fempartimotionen. Det deltagande som vi har bidragit med har ju också haft det goda med sig att kulturministern själv och det socialdemokratiska partiet har kommit in på precis samma linje.

Herr talman! Jag vill nog hävda att det i den fempartimotion där jag står som första namn ges en alldeles korrekt verklighetsbeskrivning av vad som skulle ha hänt för Operan och Dramaten, om regeringens budgetförslag gått igenom. Det är på den punkten jag har efterlyst argument, för man kan ju inte vara sur över att riksdagen plussar på, om man samtidigt inser att anslagen har varit otillräckliga. Det är i den debatten jag menar att Bengt Göransson egentligen inte har deltagit på allvar. Det är inget fel att säga: ”Vi räknade fel. Vi förutsåg inte konsekvenserna av detta.” Det tycker jag mycket väl att man kan göra. Men hela tiden finns ändå misstanken att man medvetet önskade en neddragning av verksamheten. Den ligger inte kulturministern så nära om hjärtat som den uppenbarligen gör för företrädare för de andra partierna. Jag vill fråga kulturministern, som ju har ännu en replik: Är det bra att Operan och Dramaten har fått denna förstärkning så att de inte behöver friställa konstnärlig och annan personal ganska omgående? Kulturministern har haft ett alldeles unikt tillfälle — 100 milj.kr. serverade på ett silverfat att fördela som han själv önskar. För att hjälpa honom har jag och många andra försökt att under hösten tala om, var behoven finns. Det har genomgående varit fråga om konstnärsstödet, kulturminnesvården och de regionala institutionerna. Till dem ges det egentligen ingenting. Det 173 Prot. 1988/89:86 kommer möjligen medel i kommande budgetar. Men jag hade inte väntat 22 mars 1989 mig ett förslag, som närmast skulle vara ett dråpslag för nationalscenerna. Ao sm. 4. — Förmigär det här inte en fråga om att spela ut regionerna mot Stockholm, utan det är på något sätt ett test på den konstnärliga medvetenheten. Vad är det som nationalscenerna representerar? Jo, det är det professionella kunnandet på dramatikens och musikdramatikens område. Om inte ett land som Sverige har råd att bibehålla denna konstnärligt medvetna nivå, är vi väldigt illa ute. Jag skulle önska att den här debatten — i vilken jag inte deltagit i tidningspolemiken, utan medverkat till en motion och riksdagens kommande beslut — skulle leda till att vi blev överens om att gemensamt slå vakt om att de två nationalscenerna och de tre nationalteatrarna skall kunna fortsätta att fungera på en bibehållen verksamhetsnivå med den konstnärliga integriteten i centrum.

Herr talman! Stina Gustavsson har uppenbarligen missuppfattat mig. Jag sade inte i min replik att Stina Gustavsson uteslutande uppehöll sig vid kultur i vardagslivet. Jag noterade bara den emfas med vilken hon betonade verksamheten, eller möjligen projektet Kultur i vardagslivet — jag vet inte vilket som avsågs. Jag ställde mot den bakgrunden frågan hur hon då såg på den prioritering hon hade gjort vad gäller anslagsfördelningen. Jan-Erik Wikström ställde en mycket rak fråga: Är det bra att Operan och Dramaten har fått ökade anslag? Ja, det är bra, obetingat bra. Jag har emellertid fört ett resonemang om våra diskussioner om den kulturpolitiska utvecklingen och betonat att den mår bäst av att vi för diskussionen mot bakgrund av korrekt återgivna fakta. Det är mycket värdefullt att kulturen uppmärksammas och att kultursektorn i dag anses ha ett så stort uppmärksamhetsvärde att den blir föremål för en så pass intensiv diskussion som varit fallet under den gångna vintern. Det har jag naturligtvis anledning att som ansvarig kulturminister fundera över. Det är viktigt att påminna om, bl.a. när det gäller förslagen om kulturarbetarna, att vi mot bakgrund av en analys kommer att se till att 300 friska miljoner kommer ut och gör nytta och kan medverka till att förändra strukturer. Detta kan bidra till utveckling och vi kan med hjälp av de miljonerna locka fram ytterligare medel från andra håll. Det får inte innebära att det sker såsom mellan kommunicerande kärl — 300 milj.kr. från staten lyfter bort 300 milj.kr. från kommunen eller landstinget. Om så vore fallet vore det meningslöst med en sådan satsning, och detta är skälet till att vi vill ha en ordentlig analys. Ett sådant löfte om 300 friska miljoner väcker naturligtvis mycket stora förväntningar, och det leder också till att man för varje ny miljon får förväntningar som egentligen motsvarar 10 milj.kr. Detta är naturligtvis ett ytterligare exempel på de stigande förväntningarnas missnöje som Tage Erlander en gång talade om. Det missnöjet möter vi. Den debatten är jag beredd att ta, och jag inser att vi kommer att få den. Vi kommer på vissa punkter att få en strid om fördelningen. Den socialdemokratiska regeringen är beredd att ta både debatten och emellanåt striden, men vi hoppas också på 74 de många konstruktiva och goda lösningarna. I det stycket kommer vi inte att väja. Vi kommer att fullfölja vårt åtagande att tillföra kultursektorn 300 Prot. 1988/89:86